Fru talman! För det första vill jag säga att jag är tacksam för att Olof Johansson ställde en rak och enkel fråga, som kunde besvaras entydigt med ett nej. I tidigare förhandlingar har man diskuterat om överhänget skulle tas bort, men det ligger alltså nu kvar. För det andra, beträffande statsministerns roll i sådana här situationer, är det helt enkelt så att jag, även om jag kände en viss tvekan, inte kunde underlåta att på begäran av TCO:s ordförande sammanträffa med en part i konflikten. Jag kunde heller inte underlåta att använda de intellektuella resurser jag kan besitta för att se att här fanns en möjlighet att tillsammans med ett energiskt medlingsarbete göra slut på konflikten. Det är alldeles korrekt att jag ”krattade i manegen” åt medlarna, och det var nog med det. Sedan gjorde de ett utmärkt arbete. För det tredje får en statsminister aldrig underlåta att regera. Det kan uppkomma olika situationer då man måste använda ämbetet för att hävda landets intressen. I det här fallet gällde det en på lång sikt mycket skadlig arbetsmarknadskonflikt. Statsministern kan ju inte förhålla sig passiv medan landet förblöder. En tidigare regeringschef lade sig i förhandlingarna långt innan det egentligen hade blivit någon konflikt på arbetsmarknaden och gick in med diskussioner med parterna och med en lagstiftning — det var under den tid då Olof Johansson var löneminister. Jag kritiserade på den tiden inte att regeringen lade sig i förhandlingsarbetet utan innehållet i inhoppet. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag är tacksam för att herr Johansson inte visade samma grättenhet som tidigare talare utan insåg att det finns situationer då en regeringschef måste agera.
Fru talman! Jag hade kanske väntat mig att statsministern skulle säga rakt ut att det är viktigt att försöka undvika upprepningar av det här mönstret. Det placerar nämligen hela förhandlingsmaskineriet ”off side”. Beträffande tidigare regeringars agerande är att säga att man i det fallet försökte skapa förutsättningar genom ekonomisk-politiska paket, vilket gjorde att det fanns anledning att ta kontakt i ett tidigt skede. Men det är när konflikten blivit ett faktum som ett agerande av det nu aktuella slaget blir känsligt — jag skall emellertid inte gå in på någon debatt om detta nu, eftersom statsministern delvis har fört den debatten tidigare med Ingemar Eliasson. I det läget är det särskilt viktigt att man på politisk nivå respekterar de olika parterna och deras roller i sammanhanget. På den här punkten krävs det en klar och öppen deklaration från statsministern. Det rör sig här om stora belopp. Vi kan föra olika diskussioner om överhäng och procentsiffror, men här handlar det om procenttal i storleksordningen 3 76 och drygt det, beroende på vilka förutsättningar man baserar beräkningarna på inför 1986. Vilka dessa procenttal blir är självfallet en fråga som avgörs i förhandlingar, men varje tiondel betyder mellan 45 och 50 milj.kr. bara på den statliga sidan, alltså oräknat utfallet på kommunaloch landstingssidan, där åtgärder från statens sida ofta får sidoeffekter. Jag tror alltså att det är viktigt att man stagar upp systemet, att man hyser respekt för det och deklarerar detta. Det som har hänt i år måste vara ett undantag.

Fru talman! Jag har inga som helst svårigheter att tillgodose Olof Johansson på den punkten. Det är inte alls önskvärt att mönstret upprepas, och det är inte alls önskvärt att regeringschefen skall komma in som någon sorts sista instans i det reguljära förhandlingsarbetet på arbetsmarknaden, oavsett om det gäller den statliga eller privata sidan. Det arbetet skall bedrivas genom de vanliga kanalerna, och det har varit min ambition också i det här fallet. På den punkten har jag alltså ingen som helst svårighet att dela Olof Johanssons uppfattning. Men en annan viktig utgångspunkt är att regeringschefen aldrig kan avge någon principdeklaration om passivitet för egen del, eftersom han då underlåter att regera. Jag tror inte att den situation som nu har inträffat skall uppkomma igen — det hoppas jag i varje fall att den inte gör — men det kan uppstå någon annan typ av situation då regeringschefen måste förbehålla sig rätten att agera, om han anser att landets intressen kräver det. Det är alltså fråga om två olika principer. Håller vi bara isär dem, kan vi lätt bli överens i den här frågan.
Fru talman! Anita Johansson har, med anledning av vissa uppgifter i pressen, frågat mig om jag är beredd att nu eller inför arbetet med 1986/87 års budget vidta några åtgärder för att garantera att avsikterna i budgetpropositionen vinner beaktande vid universitetet i Stockholm. Jag tar först upp frågan om förvaltningskostnaderna. Alltsedan budgetåret 1981 82-1984/8S5 till ca 32 milj.kr. Jag har i årets budgetproposition förordat fortsatta rationaliseringsåtgärder i fråga om förvaltningsändamål. Åtgärder har således de senaste åren vidtagits i direkt syfte att begränsa högskolans administration. Trots detta hävdas ibland att denna fortfarande ökar. Regeringen har därför uppdragit åt universitetsoch högskoleämbetet att i samverkan med statskontoret kartlägga omfattningen av högskoleenheternas förvaltningsfunktioner under budgetåren 1981 85. Uppdraget skall så långt möjligt redovisas senast den 1 september 1985. I avvaktan på denna redovisning har jag inte underlag för att göra en jämförelse mellan förvaltningskostnaderna vid universitetet i Stockholm och kostnaderna vid andra högskoleenheter. Vad sedan gäller frågan om huruvida universitetet i Stockholm avser att dra ner på undervisning och forskning inför nästa budgetår förutsätter jag att de beslut som fattas lokalt i sådana frågor överensstämmer med de beslut som riksdagen fattat och de intentioner som kommit till uttryck i budgetpropositionen.

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. När det gäller förvaltningskostnaderna vid högskoleenheter har jag förståelse för att det måste till rationaliseringar. Uppgiften att förvaltningskostnaderna vid Stockholms universitet skulle vara speciellt höga i förhållande till andra högskolor är bekymrande. Det är därför bra, tycker jag, att regeringen har uppdragit åt UHÄ att tillsammans med statskontoret kartlägga omfattningen av förvaltningsfunktionen. Jag avser att noga följa resultaten, som skall vara klara någon gång i september 1985. Fru talman! Jag tycker att utbildning och forskning vid universitet är något mycket viktigt. Det är en motor i vår region. Därför blev jag mycket oroad över uppgifterna i pressen. Jag förutsätter, precis som utbildningsministern, att budgetpropositionen följs och att inga neddragningar sker vid universitetet i Stockholm.

Fru talman! Jörn Svensson har frågat mig hur regeringen ser på miljösituationen i Teckomatorp och om regeringen avser att ta något initiativ med anledning av den aktuella situationen. Stora insatser har gjorts och görs för att sanera och återställa BT Kemiområdet i Teckomatorp. Hittills har ca 38 milj.kr. anvisats av statliga medel. Regeringen har i mars i år föreslagit att medel anvisas för vissa ytterligare saneringsinsatser. I enlighet med av länsstyrelsen i Malmöhus län upprättade planer har det skett en systematisk, områdesvis sanering. Allteftersom saneringsarbetet genomförs utnyttjas sanerade markområden för industriändamål m.m. av Svalövs kommun. Jag har inhämtat att länsstyrelsen i samband därmed noga angett områden där saneringen inte avslutats och där alltså verksamheter som t.ex. grävning eller schaktning tills vidare inte får ske. Trots dessa försiktighetsåtgärder— om vilka länsstyrelsen, naturvårdsverket och kommunen varit överens — har grävning påbörjats inom ett sådant av länsstyrelsen avlyst område. Grävningarna stoppades dock omgående. Jag utgår från att berörda organ nu vidtar sådana åtgärder att ett upprepande inte kan ske. Regeringen kommer naturligtvis även i fortsättningen att följa utvecklingen vad gäller saneringen av BT-Kemiområdet. Det ankommer dock på länsstyrelsen att i samråd med främst statens naturvårdsverk och kommunen planera och genomföra saneringsarbetet.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Frågan var i huvudsak motiverad av att jag menade att det i det läge som hade uppstått kunde vara bra att man i Teckomatorp och i Malmöhus län hade klart för sig att det inte bara var på länsplanet som frågan följdes med uppmärksamhet. Jag tar fasta på vad jordbruksministern sade alldeles i slutet av sitt svar, att regeringen även i fortsättningen kommer att följa utvecklingen. Jag utgår då ifrån att man med ”att följa utvecklingen” inte menar att man lämnar åt länsorganen och kommunen att fortsätta att arbeta med saken till dess något problem uppstår, utan att man på ett aktivt sätt följer frågan och, ifall speciella komplikationer uppstår, är beredd att ställa de resurser till förfogande som detta kan kräva. Jagtror att detta är viktigt, inte minst av den anledningen att man måste ge den hårt drabbade befolkning som finns inom kommunen en rimlig garanti för att det här långvariga saneringsarbetet sker under sådana former att den inte behöver känna någon oro. En annan kommentar som man kan göra i sammanhanget — mot bakgrund av att det vid saneringsarbetet har hittats ytterligare deponerat avfall som man tidigare inte visste om —är att frågan om preskriptionstid inför framtiden borde tänkas över. Det kan finnas en risk att alltför fördomsfria kemiföretag annars får för sig att om man bara gömmer eländet tillräckligt väl — så att det dröjer tillräckligt många år innan det upptäcks — behöver man inte vara rädd för repressalier. Det är alltså inte bara fråga om brottets svårighetsgrad juridiskt sett, det är också fråga om de speciella omständigheter som har att göra med att man kan skydda sig från ansvar genom att gömma farligt avfall på det här sättet.

Fru talman! Per Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd vidta åtgärder för att stoppa kalk och gödselmedel som kan öka tungmetallbelastningen i landets mark och vatten. Försurningen är ett av våra allvarligaste miljöproblem i dag. Skadade skogar, försurad mark, sjöar och vattendrag utan fisk och andra organismer talar sitt tydliga språk om försurningens skadeverkningar i vårt land. Försurningen leder också till ökad rörlighet hos vissa metaller, t.ex. kvicksilver, krom och kadmium. Dessa metaller kan i förhöjda koncentrationer förorsaka skador på växter och djur och negativa effekter på människors hälsa. Det är därför angeläget att tillförseln av sådana skadliga ämnen begränsas. Det är i detta sammanhang viktigt att vi inte genom t.ex. spridning av förorenad kalk ökar riskerna för negativa effekter. Vad gäller användningen av olika ämnen för kalkningsändamål ankommer det på naturvårdsverket att bedöma vilka preparat som är lämpliga från minska kadmiumhalten i åkermarken miljösynpunkt. När det gäller den speciella frågan om användningen av T-kalk inom jordbruket prövar naturvårdsverket för närvarande denna fråga. Mitt svar på Per Israelssons fråga är ja.

Fru talman! Jag tackar först jordbruksministern för svaret på min kanske sista fråga i riksdagen. Jag noterar att jag har fått ett rakt svar, nämligen ja, på den fråga jag har ställt. Jag är tacksam för detta, det är inte så vanligt. Frågan man först ställer sig när det gäller de här problemen är om det verkligen kan vara lämpligt att i Sverige sprida kalk som i Västtyskland betraktas som miljöfarligt avfall. Saken prövas nu av naturvårdsverket, säger jordbruksministern. Jag utgår ifrån att det blir en restriktiv prövning. Man måste göra klart för sig att de tungmetaller som belastar våra jordar inte, som organiska föreningar, kan brytas ned av mikroorganismer, utan tungmetallerna blir kvar för all framtid, såvida de inte lakas ur. Vid en urlakning kan hot uppstå om anrikning i näringskedjor. Det kan exempelvis uppstå förgiftning av våra vattentäkter. När man nu sprider så mycket som 700 ton krom per år, genom den förorenade kalken, kan belastningen öka med så mycket som 5 kg per hektar. Samtidigt blir belastningen, om man använder ren kalk och vanlig handelsgödsel, bara 10 gram. Det är ju en väsentlig skillnad. Jag anser också att belastningen på jordarna av tungmetaller måste ses i ett långsiktigt perspektiv. De som säljer denna vara säger att det i det korta perspektivet inte är någon fara. Naturvårdsverket har hittills nästan ansett det också, men jag tror att de håller på att omvärdera den saken. Det trevärda kromet, som man säger är olösligt, är i praktiken inte helt och hållet olösligt och man vet inte om det kan omvandlas till lösliga former, som kan vara farliga. Därför anser jag att man bör vara försiktig. I övrigt anser jag att åkerjorden är en icke förnybar tillgång, som man måste hantera med allra största försiktighet och inte belasta med tungmetaller som stannar där för all framtid och kan förgifta våra livsmedel. Jag menar också att det som jordbruksministern så ofta talar om, förtroende mellan konsumenter och producenter, gynnas av att vi har en så ren åkerjord som möjligt. Jag tror att vi kan vara överens på den punkten.

Fru talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder som jag tänker vidta för att möta kadmiumhotet och om en handelsgödselfabrik i Norrbot ten är mera aktuell med hänsyn till hälsoaspekten vid livsmedelsproduktion. — Nr 151 Kadmium förekommer allmänt i små mängder överallt i naturen, i luft, Tisdagen den mark och vatten. Utsläpp till miljön från mänskliga aktiviteter förekommer 28 maj 1985 t.ex. från olika industrier och via handelsgödsel, där kadmium ingår som en från handelsgödsel och slam beräknas uppgå till ca 5 ton per år. minska kadmium Kadmium, som är en tungmetall, kan upptas i växter och därmed = halten iåkermarsuccessivt anrikas i näringskedjorna. Kadmiumupptagningen anses öka med = ken Med anledning av vad jag här anfört är det angeläget att tillförseln till miljön av kadmium minskas så långt som möjligt. Beslut har också tidgare fattats i detta syfte. År 1979 beslöt regeringen, på initiativ av produktkontrollnämnden, att förbjuda tillverkning och import av varor där kadmium används för ytbehandling av metall, som färgämnen och som stabilisator i plast. Förbudet har medfört att förbrukningen av kadmiumråvaror i Sverige minskat betydligt. Tillförseln av kadmium via handelsgödsel utgör dock fortfarande en betydande källa. Det är därför angeläget att vi arbetar vidare med att minska kadmiumtillförseln till miljön. Naturvårdsverket arbetar för närvarande med ett program för fortsatta åtgärder mot kadmiumspridning. Jag utgår från att verket därvid kommer att redovisa åtgärder för att minska kadmiumutsläppen bl.a. via gödselmedel. I detta sammanhang bör också studeras vilka alternativa råvaror med lägre kadmiumhalt, däribland apatit, som eventuellt kan utnyttjas för gödseltillverkning.

Fru talman! Jag får först tacka jordbruksministern för svaret. Svaret är fullständigt om man avser frågan om hur kadmium sprids i naturen. Svaret är ofullständigt i fråga om hur det skulle påverka en handelsgödselfabrik i Norrbotten. Jordbruksministern säger sig utgå från att naturvårdsverket i sin undersökning kommer att ta upp frågan om andra råvaror, t.ex. apatit. Det är positivt isig. Men vad jag hade hoppats att få höra från jordbruksministern, i ett svar som jag inte kan lova jordbruksministern är svaret på min sista fråga här i riksdagen, var att ärendet om en handelsgödselfabrik i Norrbotten är under beredning. Om det svaret hade kommit, hade det varit verkligt positivt.
Fru talman! Det kanske är på det sättet att användningen av apatiten inte är problemfri ur miljösynpunkt. Detta är naturligtvis viktigt, på grund av att apatiten också innehåller arsenik. Det är givetvis viktigt att vi, när vi nu försöker begränsa de risker som kan vara förknippade med att vi har kadmium i handelsgödselmedel, inte skaffar oss nya risker. Jag menar att den utvärdering som naturvårdsverket gör av våra förutsättningar att komma till rätta med det ena problemet bör ske på ett sådant sätt att vi inte skaffar oss ett nytt problem på halsen. Hos naturvårdsverket finns resurserna att bedöma 21 hjälpa jordbrukare med hög skuldsättning de här frågorna. Jag avvaktar alltså först deras bedömning av de risker som skulle kunna vara förknippade också med apatiten.
Fru talman! Vårt svenska jordbruk har delvis till uppgift att göra oss mindre sårbara. Det finns alltså starka beredskapssynpunkter. En handelsgödselfabrik i Norrbotten skulle göra oss starkare på den punkten. Det finns naturligtvis också miljöskäl och det finns handelspolitiska skäl. Det är möjligt att de risker som jordbruksministern i sitt andra inlägg åberopar också finns. Men det här svaret har inte tillfört debatten om en handelsgödselfabrik särskilt mycket.

Fru talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig vad det är som hindrat mig från att tidigare ha vidtagit åtgärder för att hjälpa lantbrukare med hög skuldsättning. I direktiven till 1983 års livsmedelskommitté angav jag bl.a. att den situation som nyetablerade hamnar i, liksom den som gjort eller gör stora investeringar, skulle uppmärksammas. För att åstadkomma en nödvändig förbättring för dessa kategorier jordbrukare föreslog livsmedelskommittén att det borde övervägas om möjligheterna till finansiell rekonstruktion av företagen kan ökas ytterligare. Därutöver ansåg kommittén det angeläget att det snarast görs en särskild översyn av de utsatta jordbrukarnas situation. Jag vill i detta sammanhang erinra Per-Ola Eriksson om att jag i ett svar på en fråga i februari i år, som rörde de högt skuldsatta jordbrukarnas problem i Norrbotten, konstaterade att de särskilda svårigheter som vissa av dessa jordbrukare drabbats av bör kunna mötas med åtgärder som lantbruksstyrelsen kan vidta inom ramen för sina bemyndiganden. Jag har fortlöpande kontakter med lantbruksstyrelsen, som har att vidta lämpliga åtgärder i de akuta fallen. När det gäller frågan om att på sikt lösa det generella problemet med högt skuldsatta jordbrukare kommer jag, som redan aviserats i den livsmedelspolitiska propositionen, att föreslå regeringen att låta genomföra en skyndsam översyn.

Fru talman! Till att börja med ber jag att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Men jag måste, fru talman, konstatera att jordbruksministern egentligen inte har svarat på min fråga om vad som har hindrat honom från att vidta åtgärder under den tid som har förflutit sedan 1982. Jag kanske skall tolka svaret så, att jordbruksministern hänvisar till den ena utredningen som föder den andra och att det är det ständiga utredandet som blockerar jordbruksministerns möjligheter att vidta åtgärder. Anledningen till att jag har ställt frågan är att jag vid upprepade tillfällen, i mitt eget hemlän, men även i andra sammanhang, har kunnat följa jordbruksministerns uttalanden, särskilt då det gäller svårt skuldsatta lantbrukare. Jag vill erinra om att 1982 klargjorde jordbruksministern, som då var riksdagsman, att i händelse av ett regimskifte 1982 skulle han med förtur ägna stort intresse åt de hårt skuldsatta jordbrukarnas problem. Samma svar fick lantbrukare och LRF när de 1983 uppvaktade jordbruksministern vid ett besök i Norrbottens län. Då skulle jordbruksministern med förtur vidta åtgärder för högt skuldsatta jordbrukare. Nu kan vi konstatera att ingenting av betydelse har gjorts sedan 1982. Hänvisning till livsmedelskommittén och nya utredningar löser ju inte problemet. Jag konstaterar i alla fall att jordbruksministern har ändrat ordval. Nu talar han om att göra en skyndsam översyn, nu är det inte längre ”med förtur”. Uttrycket förtur kanske inte är så lämpligt att använda. Det har ju gått några år och inte särskilt mycket har hänt. Jag vill fråga jordbruksministern när han bedömer att den skyndsamma översynen kommer att vara klar. När kan vi förvänta oss att få ett besked från regeringen och jordbruksministern då det gäller att hjälpa lantbrukare, och särskilt då de nyetablerade med mycket hög skuldbörda? Ju längre tid som går desto större blir problemen. Och den senaste tidens räntehöjning har inte underlättat situationen.

Fru talman! Jag är naturligtvis starkt medveten om att under de borgerliga åren, när den ekonomiska utvecklingen gick snett i landet, drabbades alldeles särskilt våra jordbrukare med hög skuldbörda, och ofta då de nyetablerade, hårt. Man skulle också inom parentes kunna säga att det allra bästa hade varit om centern hade medverkat till att hindra den utvecklingen. Centern var ju på den tiden med i regeringsställning. Problemen uppstod på grund av den utveckling vi fick under dessa år. När jag lämnade jordbruksdepartementet 1976 förelåg inte den situation som Per-Ola Eriksson säger att vi hade redan 1982. Det är riktigt som Per-Ola Eriksson säger att det första jag gjorde som jordbruksminister var att be om en överblick över hur olika kategorier jordbrukare hade drabbats. Jag var i Norrbotten och bad särskilt lantbruksstyrelsen att inventera vad som hänt där uppe så att man kunde få ett begrepp om i vilken omfattning det fanns folk som praktiskt taget löpte Tisken att försättas i konkurs. Jag sade också, att i den mån det är fråga om företagare som sköter sitt företag väl och som skall vara morgondagens jordbrukare, är det självfallet inte rimligt att de på grund av omständigheter de själva inte har kunnat råda över skall få lämna gård och grund och ställa sig i arbetslöshetskön. Jag fann sedan att detta icke gällde enbart Norrbotten utan större delar av landet. Det fanns då skäl att låta livsmedelskommittén också ägna sig åt problemet. Livsmedelskommittén har begärt en översyn som nu skall komma till stånd, men på kort sikt har lantbruksmyndigheten nu att pröva varje särskilt fall för att se vad som kan och bör göras. Jag har ansett det angeläget att särskilda medel ställs till förfogande för en lösning i de akuta fallen.
Fru talman! Jag tycker inte jordbruksministern skall använda den korta tiden i en frågedebatt till att falla in i den gamla tjatiga visan om vad som varit i det förgångna och gå tillbaka i historien. Det kan vi skjuta upp till valdebatterna längre fram. Jag har ställt frågan vad som har hindrat jordbruksministern från att vidta åtgärder sedan 1982 då löftena att med förtur göra något för högt skuldsatta lantbrukare gavs. Den frågan besvarades inte i jordbruksministerns första anförande och inte heller i det senaste anförandet. Och jordbruksministern svarade inte på min följdfråga när den nya översyn som han nu talar om skall bli klar. Jag tror det är viktigt att vi får ett sådant besked. Vi är många som sedan 1982 levt med de ständiga löftena från jordbruksministern att med förtur gripa sig an de problem som högt skuldsatta lantbrukare har. En och annan kanske t.o.m. har trott på dem. Jag tror att de i dag är ganska besvikna. Jag vill därför fråga jordbruksministern rakt på sak: När tror jordbruksministern att han kan komma med ett positivt besked i enlighet med de löften som han sedan 1982 med en enorm envishet upprepat?
Fru talman! Jag tycker trots allt att det hör till bilden vad det är för effekter som man vill försöka göra någonting åt och vad som är orsakerna till dem, och ville följaktligen också säga några ord om det. Från borgerligt håll är man dels medveten om att det gick snett under de borgerliga åren, dels anklagar man oss för att vi 1982 inte omedelbart kunde lösa alla problem som man åstadkommit under den tiden, och det blir litet konstigt. Därför har jag tagit mig friheten att markera detta. Lantbruksstyrelsen har på min uppmaning hela tiden följt de individuella fallen, inte minst i Norrbotten, för att pröva dem var för sig och göra vad som är möjligt i enlighet med de principer som jag nyss skisserade från talarstolen. När vi nu så att säga fått den samlade bilden av hur många som löper den här risken i form av antalet akuta fall ställer vi dessutom särskilda medel till förfogande. Utredningen kommer vi att tillsätta så snart riksdagen har fattat sitt beslut. Jag är övertygad om att den skall kunna komma till resultat ganska snabbt.

Fru talman! Paul Lestander har frågat vad jag tänker göra för att möta den Om räntehöjningkapitaloch sysselsättningskris inom skogsbruket som blir följden av örvocklånsrestrik: räntehöjningen och lånespärren. tionernas betydelse De ekonomisk-politiska åtgärder regeringen har vidtagit, tillsammans med förskogsbruket den penningpolitiska åtstramning som riksbanksfullmäktige har beslutat om, syftar till att begränsa den privata konsumtionsökningen, öka sparandet, förstärka bytesbalansen och motverka valutautflödet. Genom dessa åtgärder kan regeringen fullfölja sin ekonomiska politik, som syftar till att ytterligare reducera obalanserna i den svenska ekonomin, förstärka sysselsättningen och stimulera en fortsatt tillväxt. Detta är till gagn även för skogsnäringen. De grundläggande krav som samhället enligt skogsvårdslagstiftningen ställer i fråga om skogsvården gäller oberoende av variationer i ränteoch lånevillkor. De medel som behövs för att fullgöra kraven på en god skogsvård får skogsägarna tillgång till i samband med avverkningen av skogen. Någon negativ utveckling av det slag som Paul Lestander befarar behöver därför inte bli aktuell.

Fru talman! Jag får först tacka jordbruksministern för svaret. När de här lånerestriktionerna kommer, tar man naturligtvis inte någon hänsyn till om vederbörande skogsägare har något kapital kvar från den tidigare skogsförsäljningen. De planteringar, röjningar och andra skogsvårdsåtgärder som skall företas är ofta till för att avhjälpa gamla försummelser. 1983 konstaterade man att ungefär hälften av alla planteringar gav otillräckliga resultat och inte nådde upp ens till skogsvårdslagens målsättningar, än mindre till den högre ambitionsnivå som borde gälla för skogsbruket i dag. I 1979 års skogsutredning konstaterades en röjningseftersläpning på sju årsytor, och de sju årsytorna har man inte hunnit i fatt, och naturligtvis finns det inget rotnetto som kan betala mycket omfattande skogsvårdsåtgärder där. Jag tycker att vi borde kunna vara överens om att lånerestriktionerna måste få konsekvenser. Hur stora de blir är det emellertid svårt att uttala sig om. När jordbruksministern i sitt svar talar om reduceringen av obalanserna i den svenska ekonomin undrar jag om det är överlikviditeten i företagen och sådant som han åsyftar. Menar jordbruksministern att den överlikviditeten skall stärkas ytterligare? Vilka grundläggande obalanser finns det egentligen? Bland de normala arbetande människorna finns det ju inget överskott att minska. Jag återgår till resonemanget om skogsvården. Om man vill få en ambitionshöjning, en ökning av utdikningen av försumpade marker, större plantantal och över huvud taget en bättre skogsvård i vårt land, behövs kapital. Om tillgången på kapital reduceras eller möjligheterna att låna 25 beskärs, måste detta få konsekvenser i näringen. De människor som äger skogen äger inte alltid fabrikerna. Vad tänker egentligen jordbruksministern göra? Skall man bara trosvisst säga att det här inte kommer att vara något som helst problem?

Fru talman! Som Paul Lestander mycket väl känner till får skogsinkomster sättas in på skogskonto. Härigenom underlättas bl.a. finansieringen av skogsvårdskostnaderna. Den samlade behållningen på skogskonton den 31 december 1984 uppgick till drygt 3 miljarder kronor. Avsättning får också göras till allmän investeringsreserv. Reserven får senare tas i anspråk för kostnader för att främja skogsbruket. Inkomster för att vidta de skogsåtgärder som Paul Lestander talar om får man ju i samband med avverkning. Förmodligen är det också bekant för Paul Lestander att vi i dag har skogstillgångar som skulle tåla betydligt större avverkning än den som för närvarande sker. Dessa skogstillgångar finns på de privata skogsegendomarna.

Det är ju genom avverkningen som man får kapital till skogsvården.

Fru talman! Jag har inte haft möjlighet att kontrollera jordbruksministerns siffror beträffande de här skogskontona, varför jag inte skall bestrida dem. Sannolikt är de helt riktiga. Men jordbruksministern känner naturligtvis väl till att det är en mycket ojämn fördelning när det gäller skogskontona. Det är inte de som har 3 miljarder på skogskonto som har svårigheter att klara kapitalkostnaden för en förbättring av skogsvården. Det är inte den kategorin som jag talar om, utan jag talar om vilka åtgärder jordbruksministern är villig att vidta för att lösa ett mera generellt problem. På den punkten står jordbruksministern antingen tomhänt eller också vill han inte göra någonting. Jordbruksministern sade ju i sitt inlägg att han inte avser att vidta några speciella åtgärder, eftersom enligt hans mening kapitaltillgångarna mycket väl räcker till. Det är säkerligen en bra beskrivning på en del fastigheter, men det är en dålig beskrivning på andra fastigheter. Det är emellertid mer ett nationellt problem om vi fortsättningsvis skall ha en för dålig skogsvård och en för låg sysselsättning i skogen. Det är ur den aspekten jag vill att problemet skall tacklas.
Fru talman! För att ge stöd åt dem som har en sådan situation att det på grund av de skyldigheter som föreligger enligt skogsvårdslagen kanske inte är så lönsamt att dra i gång en skogsavverkning, gör staten generellt, som Paul Lestander också känner till, över budgeten insatser. Dessutom stöder staten, också generellt över budgeten, åtgärder som syftar till att förbättra förutsättningarna att bedriva skogsbruk och skogsvård i dessa sammanhang. Vad jag vill slå fast är att denna fluktuation i räntenivån inte plötsligt kan motivera att vi störtar ut med ytterliga generella åtgärder för att skogsbruket skall kunna finansiera de åtaganden som man har enligt skogsvårdslagen. Vad beträffar sysselsättningsfrämjande åtgärder är trots allt intresset av att få upp avverkningen i privatskogsbruket sådant att vi kan räkna med att det skall ge den sysselsättning som vi i detta sammanhang är ute efter. Den sysselsättningen kommer då också att avsätta pengar till skogsvården.
Fru talman! Jordbruksministerns ord om att ”störta ut” syftar väl till att ge lyssnaren den föreställningen att detta är någonting som skulle vara illa genomtänkt och att man över huvud taget inte behöver göra så här. Men tillståndet i de svenska skogsfastigheterna är oerhört ojämnt. Det finns fastigheter som knappast har ett enda träd som är avverkningsmoget, medan det finns andra fastigheter som har enorma gammelskogsförråd. Det är dessa skillnader som gör att behoven av kapitalförsörjning för nödvändiga skogsvårdsåtgärder, bl.a. för att ta igen eftersläpningen, är så oerhört olika. Jag förstår av jordbruksministerns svar att man på departementet över huvud taget inte försökt att beräkna dessa olikheter och skaffa sig en strategi för behandlingen av dessa frågor. Detta framgår väldigt klart av svaret.

Fru talman! John Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av koncessionsnämndens beslut att tillåta Volvo Umeverken att dels öka utsläppen av lösningsmedel från fabriken i Teg , dels tillåta en gräns för nattligt buller på 50 decibel, vilket är 5 decibel över naturvårdsverkets riktlinjer. Det av John Andersson åsyftade beslutet är ett tillstånd enligt miljöskyddslagen för Volvo Lastvagnar AB till nuvarande och utökad verksamhet vid bolagets anläggningar i Umeå. Tillståndet är förknippat med ett flertal villkor för att så långt möjligt minska störningarna från verksamheten. Koncessionsnämndens beslut är ett resultat av den prövning nämnden gjort i egenskap av tillståndsmyndighet enligt miljöskyddslagen. Vid denna prövning skall alltid hänsyn tas till förhållandena i det enskilda fallet. Detta innebär bl.a. att omfattningen av de skyddsåtgärder som skall åläggas den som bedriver miljöfarlig verksamhet skall bedömas med utgångspunkt i vad som är tekniskt möjligt vid verksamhet av det slag som är i fråga och med beaktande av såväl allmänna som enskilda intressen. Regeringen kan endast genom besvärsprövning eller i vissa fall efter underställning behandla ett enskilt ärende enligt miljöskyddslagen. I detta fall har besvär anförts mot koncessionsnämndens beslut. Ärendet bereds för närvarande i jordbruksdepartementet. Regeringen kommer senare att ta ställning till besvären.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Utgångspunkten för denna är att regeringen av och till säger att man bör driva en kraftfull miljöpolitik, och i denna kraftfulla miljöpolitik skall det bl.a. ingå att olika utsläpp skall minskas. Nu har detta hänt, att Volvo Umeverken har fått tillstånd från koncessionsnämnden att öka sina utsläpp av lösningsmedel från nuvarande 230 ton per år till 325 ton per år. Vidare har koncessionsnämnden tillåtit en gräns för nattligt buller på 50 decibel, vilket är 5 decibel utöver naturvårdsverkets riktlinjer. Dessutom vill Volvo ha en skyddszon norr om det område där man har sin anläggning, där kommunen inte skall kunna ställa bullerkrav i fortsättningen. Detta gör att man ställer sig undrande över vad den kraftfulla miljöpolitiken innebär. Nu har det här beslutet överklagats, och regeringen kommer senare att ta ställning till besvären. Jag vet att det då är ganska meningslöst att fråga vad ställningstagandet kommer att bli, och jag respekterar att regeringen i lugn och ro behöver tänka efter, vad dess kraftfulla miljöpolitik innebär. Men jag vill ändå ställa en följdfråga av principiell natur: En kraftfull miljöpolitik kan väl i alla fall inte få innebära att man ökar utsläppen och tillåter buller som överstiger de riktlinjer som är fastslagna?
Fru talman! Vi avser att föra en kraftfull miljöpolitik. Jag har ändå tyckt att det fanns skäl att svara på den fråga som John Andersson har rest innan riksdagen avslutar sin vårsession, men jag nödgas naturligtvis konstatera att jaginte kan föregripa den handläggning av frågan som jag är skyldig att göra i departementet, innan regeringen fattar sitt beslut. Eftersom den handläggningen pågår kan jag inte i riksdagen avge ett besked, och därför har John Andersson fått nöja sig med det svar som jag på det här sättet har kunnat lämna.
Fru talman! Vi kan väl släppa frågan om Volvo Umeverken. Jag tvingar inte av jordbruksministern något besked om hur regeringens ställningstagande kan bli i det här speciella avseendet. Men rent principiellt ställde jag frågan: Det kan väl inte ingå i en kraftfull miljöpolitik att man börjar tillåta ökade utsläpp och överskridande av vissa fastlagda normer då det gäller buller? Jordbruksministern har ändå full frihet att behandla den här speciella frågan, men rent principiellt kan det väl inte betraktas som en kraftfull miljöpolitik, om man skall börja tillåta ökade utsläpp.
Fru talman! Självfallet eftersträvar regeringen varje gång vi prövar en fråga av den här karaktären att man skall efterleva de normer som i sådana här sammanhang har satts upp.
Genom överenskommelsen mellan regeringspartiet och vpk anslås 40 milj.kr. för nästa budgetår till stöd för nyetablerade och skuldsatta jordbrukare, vilka hotas av konkurs. Med den stora diskontohöjningen med därtill kraftigt höjda räntor kommer ytterligare grupper av jordbrukare att få Är jordbruksministern beredd att, om så erfordras, vidta ytterligare åtgärder för att hjälpa hårt skuldsatta jordbrukare?
Fru talman! John Andersson har med hänvisning till bl.a. den nyligen genomförda räntehöjningen frågat mig om jag är beredd att, om så erfordras, vidta ytterligare åtgärder för att hjälpa hårt skuldsatta jordbrukare. Svaret på frågan är ja.

Fru talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. I det här fallet behöver jag inte uppta kammarens tid med att ytterligare beskriva bakgrunden till den ställda frågan. Jag tycker att det verkligen är positivt att jag fått ett klart ja från jordbruksministern beträffande frågan om ytterligare åtgärder för de skuldsatta jordbrukarna. Räntehöjningen har ju gjort att ytterligare jordbrukare kommer i farozonen. Jag tycker det är mycket positivt att även dessa skall kunna komma i åtnjutande av hjälp.

Fru talman! Regeringen föreslår i den proposition som nu behandlas en ny lag om kemiska produkter liksom att en ny myndighet för kemikaliekontroll skall inrättas. Den nya lagen skall ersätta den nuvarande lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Det råder naturligtvis inte delade meningar om vikten av kontroll på varor och produkter som kan misstänkas vara skadliga för människor och miljö. Den nuvarande lagen ger dock enligt moderata samlingspartiets mening redan nu goda möjligheter till en tillfredsställande kontroll. Den väsentliga skillnaden mellan den gamla och den nu föreslagna lagen är att den senare skall omfatta alla kemiska produkter. Vi har i en kommittémotion yrkanden på tre punkter, nämligen dels avslag på propositionen, dels upphävande av lagen om spridande av bekämpningsmedel över skogsmark och dels om att ge regeringen till känna vad vi anfört om en anknytning till EG:s produktregister. Jag skall något närmare motivera de tre olika yrkandena. Enligt vår mera grundläggande uppfattning skall lagen inte, som nu föreslås, omfatta alla kemiska produkter. Detta leder enligt vår mening enbart till ökad myndighetskontroll och förmynderi. De produkter som en lagstiftning rimligen bör omfatta är de som är eller misstänks vara skadliga för människor eller miljö. Andra produkter skall liksom hittills stå utanför. Den lagstiftning som nu föreslås blir genom sin övergripande karaktär svår eller kanske rent av omöjlig att följa och alltså i hög grad ett slag i luften. Vi har i vår motion sagt att lagstiftaren genom att låta lagen omfatta alla kemikalier visar brist på naturvetenskaplig kännedom, eftersom allting är kemikalier, naturliga eller syntetiserade. Mot denna bakgrund, fru talman, yrkar vi avslag på propositionen och anser att den nu gällande lagen väl fyller de krav som kan ställas på den. Genom avslag på propositionen avvisar vi också inrättandet av en ny myndighet. Som motiv för den nya myndigheten anförs att den skall ha ansvaret för kemikaliekontrollen i landet. Den skall vidare ha ansvaret för skrifter inom ämnesområdet, dvs. i princip samma uppgifter som produktkontrollnämnden vid statens naturvårdsverk redan nu har. Ämnesområdet föreslås dock vidgat. Således tillkommer nya uppgifter, såsom informationsservice till andra myndigheter liksom till allmänheten. Denna sköts i dag av enheten för toxikologisk informationsservice vid Karolinska institutet. De resurser som nu står till såväl produktkontrollnämndens som Karolinska institutets förfogande föreslås bli överförda till den nya myndigheten. Detta har naturligtvis inte varit tillräckligt. Det föreslås att den nya myndigheten utöver resurserna från produktkontrollnämnden och Karolinska institutet skall tillföras 15 nya tjänster. Vi anser att någon ny, bättre tingens ordning inte nås med den nya myndigheten. Däremot kommer tillskapandet av en ny myndighet att öka byråkratin. För dem som räknar den offentliga sektorns tillväxt som ett mått på välfärd och framsteg i samhället är detta naturligtvis ett tecken på framgång. För oss som arbetar för att minska den offentliga sektorn är det emellertid en motgång. Vårt yrkande om avslag på propositionen grundar vi på såväl sakliga som principiella skäl beträffande den nya myndigheten. Vårt i sammanhanget framförda yrkande om att lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark skall upphöra grundas inte enbart på vårt principiella motstånd mot lagens utformning utan är baserat på att vi anser att lagstiftning rörande likartade frågor inom samma ämnesområde bör behandlas i samma lag. Likväl finns det anledning att nu erinra om vilken olycka denna lag själva verket är för svenskt skogsbruk. Man kan inte bortse från att lagens otillfredsställande utformning, med möjlighet för kommunerna att förbudsbelägga stora markområden, har skapat väldiga problem. Detta motiverar en ändring av lagen, som enligt min mening också borde föras till lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Inom moderata samlingspartiet anser vi det olyckligt att kemisk lövslybekämpning inte kan komma till användning. Dessutom har lagen gett kommunerna möjlighet att fatta så olika beslut att skogsbrukens ekonomiska förutsättningar för lövslybekämpning kan variera med tusentals kronor per hektar från en kommun till en annan. Fru talman! Även om vi inte i detta sammanhang har haft anledning att föreslå omprövning av det sakliga innehållet i denna lag, har jag ändå velat framföra våra synpunkter. Den nuvarande lagen är, såsom den tillämpas, ett lysande exempel på hur dålig lag i praktiken fungerar. Vi har alltså med detta velat markera de motiv vi har dels för att lagstiftningen samlas i en lag, dels för att de delar av lagen som berör kemisk lövslybekämpning återigen bör omformuleras. Den nya lag som riksdagen förmodligen om en stund kommer att fatta beslut om innebär i praktiken att flygbesprutning också över jordbruksmark kommer att försvinna. Det förutsätts visserligen att flygbesprutning skall kunna förekomma då akuta bekämpningsbehov föreligger. Man måste dock ställa sig frågan: Var finns den flygplansflotta med utbildade piloter som står i beredskap för svenskt jordoch skogsbruk i akutsituationer, då principiellt förbud råder mot flygspridning i övrigt? Nej, fru talman, den lösning vi förordar för såväl jordsom skogsbruksbesprutning borde ytterligare en gång övervägas. Vi företräder den uppfattningen att betydande säkerhetsmarginaler för att skydda människors hälsa skall gälla men att tillåtenhet i båda fallen trots allt skall gälla. Då har vi den beredskap för akuta lägen som propositionen förutsätter men samtidigt omintetgör. Jag skall avslutningsvis också för vårt vidkommande betona den vikt vi fäster vid att umgänget med det övriga Europa i första hand sker på ett smidigt sätt. Vårt land är beroende av ett fritt handelsutbyte, som i sin tur ger anledning till att våra regler så långt det är möjligt skall sammanfalla med dem som gäller inom EG-området. Det bör då erinras om att EG redan har ett produktregister. Det vore en fördel om Sverige kunde använda sig av EG:s regelsystem och rent av dess register. Vi anser att företag som i hänvändelse till produktkontrollnämnden hänvisar till EG:s register inte skall behöva förete ny dokumentation. Ett sådant förfarande skulle såväl förenkla som förbilliga den svenska kontrollen. Detta skulle vara ytterligare ett led i vår strävan att minska byråkratin. Det finns ytterligare en aspekt beträffande anknytningen till EG:s register. Det gäller den snabba internationella utvecklingen på detta område. Nya internationella kunskaper och erfarenheter skulle snabbare komma Sverige till del om vi hade den anknytning till EG:s register som vi förespråkar. Vad jag här har framfört beträffande vikten av anknytning till Europa anser jag inte stå i strid med vad som framförts i majoritetens förslag. Men jag har likväl velat betona den vikt som moderata samlingspartiet fäster vid just den nära kopplingen till EG:s regelsystem. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer i betänkandet som har moderata företrädare — reservationerna 3 och 17. För undvikande av missförstånd vid voteringen kommer vi, med anledning av vårt avslagsyrkande, att efter reservation 3 avstå från att delta i voteringarna, med undantag för reservation 17.

Fru talman! Att trygga människors rätt till en god livsmiljö måste vara det viktigaste i våra strävanden i det här sammanhanget. Men det gäller att kunna göra det inte bara i dag utan också för framtiden. Den utveckling som vi upplevt har visat att mycket av det som vi företar oss i dag får konsekvenser för framtiden, också ganska långt fram i tiden. I vår strävan att få högre levnadsstandard har vi använt en hel del hjälpmedel — bl.a. kemiska ämnen och produkter. Väldigt mycket av det som händer när vi nyttjar dessa produkter vet vi alltför litet om. Från centerpartiet har vi i många olika sammanhang framfört att det inte får vara så att enbart ekonomi, bekvämlighet och god hantering rent tekniskt är vägledande för vårt handlande. Det gäller i samhället i stort och kanske inte minst i detta sammanhang, då vi har att göra med frågor som vi ofta vet ganska litet om. Det kräver extra stor försiktighet. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att genvägar är senvägar. Jag tycker att det skulle kunna användas här. Ofta handlar det om att vi genom en landvinning på det kemiska området kan utföra något mycket enklare än förut. Men det är inte alldeles säkert att vi i det långa loppet har vunnit på det —- och det är detta som vi måste utröna och skaffa oss kunskaper och kompetens för att kunna bedöma. Det gäller också att ha en lagstiftning som kan förhindra att vi tar i anspråk produkter som vi inte vet hur de i längden kommer att fungera. Under de år som vi hållit på med denna hantering har vi samlat på oss ca 100 000 olika kemiska produkter. När det gäller en mängd av de produkterna känner vi inte verkningarna fullt ut. Det är i det sammanhanget som vi behöver förbättra både vår kunskap och vår lagstiftning. Under årens lopp har vi gjort en hel del misstag. Jag kan nämna DDT, kvicksilver och PCB. Det är olika ämnen som, när de kommit, har ansetts vara mycket bra och ansetts vara vägvinnande. De har gett oss fördelar som vi tidigare inte haft. Men efter en tid, när vi sett vilken verkan de haft på naturen och på den mänskliga organismen, har vi varit tvungna att säga oss att det var ett missgrepp, ett felsteg. Vi var tvungna att vända tillbaka. Försurningen är ett sådant exempel, där vi har använt olika produkter i en mängd som naturen inte kunnat klara. Kadmium är ett annat sådant exempel, och jag återkommer till kadmium litet längre fram. Vi måste alltså skaffa oss möjligheter att förebygga skador på miljön. Det kan vi göra på de sätt som jag har talat om, nämligen genom att öka vår kunskap och genom att bli försiktigare när vi handskas med kemiska ämnen. Det gäller då inte bara med ämnet som sådant, utan också med de produkter där dessa ämnen ingår. Men det handlar kanske framför allt om hur produkterna så småningom kommer att omhändertas. Allt blir ju förr eller senare avfall — om vi nu skall använda det uttrycket, eftersom det egentligen inte finns något avfall. Om dets.k. avfallet tas om hand på rätt sätt kan det återanvändas, och det måste naturligtvis vara vår målsättning. Många av de kemiska produkter som vi har tagit i vår tjänst ställer till mycket besvär när de kommer ut i naturen såsom avfall. Vi måste redan i ett tidigt skede försöka se till att det inte blir på det sättet. Vi har skaffat oss olika instrument för detta. Miljöoch hälsoskyddslagen är ett sådant. Nu skall vi här i riksdagen fatta beslut om ett nytt instrument, lagen om kemiska produkter. Från centerpartiets sida har vi till jordbruksutskottets betänkande fogat ett antal reservationer, där vi på en rad punkter pekar på föreslagna lösningar som vi tycker är mindre bra. Vi yrkar också avslag på lagen som sådan. Vi gör det inte därför att vi tycker att lagen är onödig, utan därför att den enligt vår mening inte är tillräckligt verkningsfull i den skepnad som den nu har. Den är framför allt inte tillräckligt preciserad. Man kan inte exakt klara ut hur det kommer att bli, och därför skapas det stor osäkerhet. Moderaterna har ett annat utgångsläge för sitt yrkande om avslag. Det finns anledning att här påpeka att det i kemikaliesamhället måste finnas regler som gör att vi människor har möjlighet att styra utvecklingen, så att vi inte så småningom upptäcker att vi bara har gjort en mängd misstag. Det har framförts en hel del synpunkter på regeringens lagförslag. Lagrådet har studerat det — och varit kritiskt. Det har gjorts vissa förändringar i den slutliga lagtexten, men lagrådet har ändå inte kunnat enas. Det finns alltså bestämda uttalanden om att förslaget som sådant inte fyller de krav som vi när det gäller klarhet bör ställa på en sådan här lag. Det kommer att kunna bli stora bekymmer när det skall bestämmas vilka varor som man skall göra ingripanden mot och på vilket sätt detta skall ske. Det har sagts att det kan befaras att den oklarhet som finns om huruvida en vara skall omfattas av lagen eller inte kan leda till ganska besvärande och långdragna överklaganden. Ett annat alternativ är att myndigheten inte kommer att göra någonting alls, eftersom den själv är osäker på denna punkt. Om det blir på det sättet, kommer inte lagen att få den effekt som den borde ha. Då är lagen dålig och måste göras om. Vi har samma uppfattning som dem som i detta avseende har kritiserat lagen. Kravet på större klarhet har kommit från människorna ute på fältet, från dem som skall syssla med dessa frågor. Det har även förts fram av lagrådet. Naturskyddsföreningarna har också varit kritiska på denna punkt. En annan brist i sammanhanget är att man satsar mycket på de nya produkterna och ämnena. Men de stora problemen i samhället har vi egentligen med alla de gamla ämnena och kemiska produkterna — det rör sig om ungefär 80 000-100 000. Det är framför allt när det gäller dessasc .vihar en stor okunskap och allvarliga inbyggda problem. Vi borde alltså satsa mer på denna sida och inte i så hög grad inrikta krafterna bara på de nya ämnena, som uppgår till 20-30 per år. Vi har alltså, i reservation 2, begärt att få ett nytt förslag. Jag har i min inledning talat litet grand om målsättningen för kemikaliepolitiken och kravet på en god miljö. Vi tycker att det i propositionen saknas en målsättning. Detta har vi tagit upp i reservation 5. Det produktregister som skall byggas upp skall ge service inte bara till kemikalieinspektionen utan till en rad myndigheter på central, lokal och regional nivå. Därför anser vi att det är fel att myndigheten placeras inom kemikalieinspektionen. Den bör vara fristående och ligga utanför myndigheten för att kunna ge service till alla myndigheter på ett likvärdigt sätt. Det handlar också om hur man skall bygga upp produktregistret. Det har valt att försöka åstadkomma ett blågult register som skall ta upp alla ämnen, och vi skall registrera dem i Sverige. Man kunde även gå en annan väg, nämligen att man köper kunskap om en större del av dessa ämnen från andra länder och använder de begränsade resurser vi har i Sverige till att fördjupa oss inom de områden där vi vet att det finns speciella problem. Med tanke på miljön och människorna i Sverige skulle detta vara betydligt bättre och effektivare än att lägga pengarna på sådant som redan är känt på andra håll. Detta tar vi upp i reservation 8, där vi anför att produktregistret borde ligga utanför kemikaliemyndigheten. Vi har även synpunkter på organisationen av registret. Utskottsmajoriteten anser att man skall bygga upp ett centralt organ och bygga ut det med ett antal tjänster. Det är väl gott och väl. Men vad vi framför allt behöver är en ökad kompetens på det regionala planet. Vi menar därför att man i stället borde inrätta något slags inspektörer med denna kunskap. De skulle kunna hjälpa till ute i kommunerna och vid granskningar, bevakning, m.m. ute vid de större företagen i regionerna. Man får ut betydligt mer på detta sätt, och organisationen blir effektivare och bättre. Utskottet har också fört en diskussion om den toxikologiska informationen, Tox-Info, som startades för ett par år sedan. Den vill man nu plocka in i den nya kemikaliemyndigheten. Vi har motsatt oss detta, eftersom den toxikologiska informationen under de här två åren har skaffat sig ett mycket bra rykte och gjort god nytta. Den toxikologiska informationen har ännu inte helt och hållet funnit sina former. Den utgör en viktig ingrediens i arbetet på att förbättra kunskapen och informationen om kemikalier. Vi har uppfattningen att om man placerar in den i den nya myndigheten kommer informationsarbetet att försvåras och möjligtvis också att försämras. Vi anser att den toxikologiska informationen bör vara fristående. Den toxikologiska informationen är i dag placerad vid Karolinska institutet och bör finnas kvar där. Om kemikaliemyndigheten behöver Tox-Infos tjänster och kompetens kan man få dem även vid dess nuvarande placering. Tox-Info behöver inte vara placerad vid myndigheten för att man skall kunna få del av dess kunskaper. En annan sak som talar för att den toxikologiska informationen placeras utanför är att den blir mer fristående vid sin bedömning. Detta tar vi upp i reservationerna 12 och 13. I dessa reservationer tar vi dessutom upp hur styrelsen skall sammansättas. Vi menar att den bör ha en politisk sammansättning och inte den sammansättning som regeringen föreslår. Det är här fråga om en ny myndighet, och en ny myndighet skall vi egentligen inte placera i Stockholm. Därför har vi föreslagit att man bör placera den i Örebro. Då ligger den ganska nära SAKAB och kan hantera de miljöproblem vi har där så att detta arbete sker på ett riktigt sätt. I sitt förslag till finansiering av detta har regeringen utgått från att hela kostnaden skall finansieras, både myndigheten och registret. Vi tycker att det är fel. Vi menar att man skall ta ut avgifter för den del som har med registrering att göra. Myndighetsutövandet däremot måste gå via budgetmedel. Dessutom missgynnar förslaget de mindre företagen. De mindre företagen får betala fullt ut för sina registrerade produkter, medan de större företagen får en viss rabatt. Vi tycker att det är fel. Vi har i stället föreslagit ett system där man får betala en ganska låg registeravgift, om man kan presentera en fullgod och helt färdig deklaration av produkten, men där man får betala en högre avgift om en del uppgifter fattas vid registreringen. Man skulle få betala en högre avgift till dess att man reparerade det som felades. Ett sådant system skulle alltså gynna dem som är angelägna om att få in riktiga uppgifter i registret. Detta tar vi upp i reservation nr 15. Sedan har vi reservation nr 18 om miljöfarliga batterier. Regeringen har inte gjort någonting åt det problemet i den här propositionen, och det tycker vi är en brist. Stora mängder tungmetaller sprids i dag ut i naturen genom att man använder sådana här batterier. Inte mindre än 6 ton kvicksilver och 16-20 ton kadmium kommer ut i naturen genom förbränning eller annan hantering av dessa miljöfarliga batterier. Här borde man ha föreslagit ett system med någon typ av pant eller liknande för att få en effektiv förbättring till stånd. När det gäller kadmium har vi redan gjort ett ganska stort arbete för att minska utsläppen. Det arbetet blir ju inte meningsfullt, om man ökar kadmiumutsläppen på det här sättet. Vi menar att regeringen här borde ha lagt fram ett förslag. Avslutningsvis vill jag säga att vi har återkommit med ett förslag om kemikalieförsäkring, eftersom vi tror att man genom ett försäkringssystem skulle få en värdering av de produkter som kommer in. De blir då åsatta ett visst värde eller en viss risk. Det skulle sanera marknaden från de farligaste produkterna. Det skulle dessutom bygga upp fonder som kunde användas till forskning, studier osv. Det är viktigt att vi kan öka vår kompetens, vår kunskap, och att man gör det på litet olika håll, inte bara inom den statliga organisationen utan också på detta sätt inom försäkringsväsendet och även bland fristående forskare. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer som centerpartiet har fogat till detta betänkande.

Fru talman! Det är angeläget att så långt som möjligt komma till rätta med de problem som användningen av kemikalier innebär. Kemikalierna betyder mycket för de framsteg som har gjorts. Jag behöver bara nämna utvecklingen av läkemedel och alla de produkter med kemiska ingredienser som vi dagligen kommer i kontakt med inom de mest skilda områden. Att kemikalierna är en nödvändig del i samhällslivet får dock inte innebära att vi negligerar de skadeverkningar som kemiska produkter orsakar på människor och natur. I propositionen föreslås att den tidigare lagen om hälsooch miljöfarliga varor skall ersättas av en ny lag om kemiska produkter. Många är kritiska mot lagförslaget. De flesta är dock överens om att den nuvarande lagen behöver omarbetas. Vi finner att det, trots de brister som lagförslaget har, är fråga om en framflyttning av miljöpositionerna. Från folkpartiets sida ser vi därför inga vägande skäl att gå emot huvudprinciperna i lagen. Vi anser att det är viktigt att också komma till rätta med produkter med verkningar som ligger utanför vad man normalt brukar benämna som hälsooch miljöfarliga effekter. Jag vill nämna silikosrisken och att den nya lagen också är tillämplig på exempelvis asbest, kvarts och andra mineraler som kan förorsaka skador på människors hälsa. När vi accepterar huvudprinciperna innebär det inte att vi är okritiska till alla förslag i propositionen. Det har sagts att den nya lagen kommer att medföra ökad byråkrati och överreglering. Den är en ramlag, och det är naturligtvis angeläget att de tillämpningsföreskrifter som upprättas får en så praktisk och effektiv utformning som möjligt. Det har dessutom sagts att en behovsprövning av bekämpningsmedel kan stå i strid med de regler som normalt gäller i en marknadsekonomi. Det är viktigt att understryka att behovsprövningen inte får innebära ett hinder för möjligheterna att i fri konkurrens få fram de bästa preparaten. Samtidigt är det med hänsyn till riskerna med bekämpningsmedel viktigt att det finns ett organ som om möjligt kan stoppa nya medel innan skadan uppstår. Det finns ju, som tidigare har sagts här i debatten, exempel på en rad bekämpningsmedel som medfört skador på såväl människor som miljö. Jag skall nu, fru talman, redovisa några synpunkter i anslutning till de reservationer från folkpartiet som finns fogade till betänkandet. I kemikommissionens betänkande finns en utförlig argumentation för att förhandsanmälan och förhandsgranskning bör avse ämnen och så långt som möjligt överensstämma med de regler som gäller inom EG. Statsrådet har efter remissomgången ändrat kommissionens förslag till att också avse produkter. Någon övertygande argumentering om varför statsrådet inte följt kommissionens förslag finns inte. Jag anser att just denna fråga, som ägnats mycket uppmärksamhet från kemikommissionen, hade vunnit på om kommissionens ursprungliga förslag hade följts. Ändringen kan förorsaka onödigt merarbete. Jag yrkar bifall till reservation 9. Det är — beroende på hur man räknar och definierar — mellan 15 och 20 statliga verk och myndigheter som har ansvar inom miljösektorn. Miljöområdet uppvisar en mycket splittrad bild. Några verk arbetar under jordbruksdepartementet, andra under socialdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet, försvarsdepartementet, etc. Det är naturligtvis helt riktigt att miljöfrågorna skall hanteras direkt ute i olika verksamhetsområden, men det finns ett betydande behov av samordning. Inte minst visar sig detta när en lag som denna skall tas fram. Den berör en rad departements verksamhetsområde. Parallellt har andra utredningar arbetat med delvis likartade frågor på uppdrag av andra statsråd. Miljöfrågorna måste få en mer central ställning i regeringsarbetet. Det är i och för sig ingen kritik mot vare sig nuvarande jordbruksministern eller tidigare jordbruksministrar, men en miljöminister skulle kunna göra stora insatser för att samordna miljöfrågorna i de olika departementen. Jag är medveten om att departementsfrågorna åvilar regeringen, men riksdagen bör göra ett principuttalande om behovet av ett särskilt miljödepartement. Jag yrkar bifall till reservation 14. Ett exempel på vad som händer när samordningen brister är den flora av skilda avgifter som finns inom miljöområdet. Den nu föreslagna myndighetens verksamhet skall helt finansieras med avgifter. Andra myndigheters verksamhet är delvis finansierad, och i vissa fall täcks kostnaderna nästan helt av budgetmedel. Det bör göras en samlad utvärdering om miljöavgifterna, deras roll och om huruvida vissa funktioner över huvud taget skall finansieras genom avgifter. Riksdagen bör göra ett uttalande också om detta. Jag yrkar bifall till reservation 16. Riksdagen har många gånger diskuterat behovet av ett system för insamling av miljöfarliga batterier. Det är bra att branschen nu är beredd att medverka och ta ansvar för att kvicksilverhalten minskar. Det kvarstår dock problem med de kadmiumhaltiga batterierna. Därför är det ett lättvindigt sätt att, som görs i propositionen, hänvisa till kommunerna. Regeringen måste ha det övergripande ansvaret och se till att ett insamlingssystem kommer till stånd. Jag har i tidigare debatter talat om ett pantsystem. Praktiska frågeställningar, bl.a. möjligheterna för enskilda att frakta använda batterier från utlandet till Sverige för att få ut panten, gör att andra system kanske måste komma till användning. Det räcker dock inte med att hänvisa till branschen och kommunerna. Det måste tillkomma ett rikstäckande insamlingssystem. Jag yrkar bifall till reservation 18. Slutligen, fru talman, skall jag ta upp något av det som också Lennart Brunander talade om, och det gäller lokaliseringen av kemikaliemyndigheten. Centern har med hänvisning till att SAKAB ligger i Örebro län också föreslagit att kemikalieinspektionen skall lokaliseras dit. Det positiva med förslaget är att centern tar upp behovet att lokalisera mer statlig verksamhet till Örebro län, som nu är ett av de län som mest har drabbats av olika omstruktureringar med åtföljande höga arbetslöshetssiffror. Just kemikalieinspektionen har emellertid ett stort behov av samordning med andra myndigheter, som naturvårdsverket, arbetsmarknadsstyrelsen m.fl., och det är en liten myndighet som är svår att bryta ut. Jag vill också ta upp en annan frågeställning. Det är så, Lennart Brunander, att det finns stor oro i Närkebygderna för att lokaliseringen av SAKAB dit skall innebära att Närkeslätten för all framtid blir huvudlokaliseringsort för allt miljöfarligt avfall. Befolkningen är oroad för att SAKAB i framtiden skall fördubblas och kanske tredubblas. En förläggning av kemikaliemyndigheten, med de motiv som centern anför, kan innebära en legalisering av fortsatt utbyggnad av SAKAB. Jag anser, fru talman, att vi måste vara mycket försiktiga med ytterligare lokalisering av verksamhet av den här arten till Örebro län. Jag yrkar avslag på reservation 12. Fru talman! Utöver de reservationsyrkanden jag har anmält yrkar jag i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Den kemiska industrin har utvecklats till en jätte. Det är en jätte som har en mycket stor makt i samhället, som kan utveckla och utvidga denna makt på allt fler områden. De multinationella läkemedelsoch kemijättarnas maktutövning har skördat många offer. Den moderna kemin tillägnade sig tidigt förmågan att manipulera naturen — helt nya former av materia kunde skapas för första gången. Privata storkoncerner i Europa utnyttjade dessa kunskaper till att göra enorma vinster. Om I.G. Farben i Västtyskland, som länge ledde kemikalieligan, hette det i en jubileumsskrift: ”I.G. förvandlade kemin från ren vetenskap och kommersiellt pillertrillande till en jätteindustri med verkningar på civilisationens alla faser.” Miljön, marknaden och arbetsplatserna i Sverige översvämmas av kemikalier, engångsemballage och plastprodukter. Samhällets förmåga till överblick blir allt sämre ju fler produkter som marknadsförs. Professor Lars Ehrenberg uttryckte nyligen inför en grupp riksdagsledamöter läget så här: Vår kunskap — dvs. samhällets — om kemikalier är så ofullständig att vi inte kan utesluta en genetisk katastrof i framtiden. Mot denna bakgrund ter sig regeringens försiktiga tassande när det gäller att ställa hårda villkor på kemikalietillverkarna och importörerna ansvarslöst. De stora bolagen har alltid utövat sin makt genom hot om arbetslöshet, liksom genom handelsbojkottaktioner, främst mot den tredje världens stater och befolkning men även mot Sverige. Detta framkommer mer än väl av kemikommissionens dokument. Men om en genetisk katastrof skall kunna undvikas och om den ekologiska krisen inte skall förvärras ännu mer behövs det långtgående ingripanden mot kemikaliehanteringen. Socialdemokraternas löften inför förra valet om att gå facket och miljörörelsen till mötes för att kraftigt minska kemisamhällets risker har kommit på skam. Vpk anser att det behövs snabba och effektiva forskningsinsatser och andra åtgärder för att klarlägga olika miljögifters och industriföroreningars samband med missbildningar hos foster. Omedelbara ingripanden mot tillverkning och hantering av ämnen med klarlagda eller misstänkta foster skadande effekter måste nu ske. Detta är frågor som gäller livet och framtiden för kommande generationer. På nyåret kom det ett brev till varje partiledare från Veronica Wikholm i Gävle. Veronica Wikholm hade lagt ner ett stort arbete på att samla material om olika miljöproblem och alarmerande nyheter under ett helt år, vilket hon bifogade brevet. Tvåbarnsmamman från Gävle ställde en rad livsviktiga frågor till partiledarna. Veronica Wikholm sammanfattar sin oro inför framtiden på följande sätt: ”Varje nyhet är var för sig ett nödrop om att något är galet. Samlade på detta sätt är de skrämmande och mycket alarmerande. Det är på grund av min oro för mina barns framtid som jag gjort det här arbetet — — —. — — — det är min övertygelse att Ni håller mina barns och barnbarns liv i era händer.” Vpk har skrivit flera partimotioner med utgångspunkt i kemisamhället och dess svåröverskådliga risker. Med utgångspunkt i Veronica Wikholms brev skrev Lars Werner en motion, ”Veronica, barnen och framtiden”, där vi hyllar hennes initiativ att uppmärksamma partiledarna på miljöhoten. I motionen krävs bl.a. åtgärder för en kartläggning av riskzoner för bostadsområden invid farliga industrier samt ingripande mot fosterskadande ämnen. När ett barn föds i dag är det redan påverkat av miljögifter. Påverkan på de ofödda barnen och riskerna för alla övriga barn borde höra till de problem vi diskuterar mest. Så är det inte i dag. Ofta diskuteras ”tunga” ekonomiska frågor, och de diskuteras som om de inte berördes av miljöhoten. Och ändå är de ett hot mot alla människor och mot hela samhällsekonomin. Sedan flera år matas svenska folket med ständigt tal om ”den ekonomiska krisen”. Om massmedia och förtroendevalda visat lika stor iver för att öka medvetenheten om den ekologiska krisen och hoten mot barnen och deras framtid, så hade opinionen redan kunnat tvinga fram livsviktiga beslut i riksdagen. När miljölarmen dyker upp, kort och intensivt i massmedia, så sätts de sällan in i ett större sammanhang. Och ännu mera sällan kommer föräldrar i likhet med Veronica Wikholm till tals för att direkt pressa politikerna med livsavgörande frågor. Vpk försöker sätta in miljöproblemen i ett helhetsperspektiv. Vi tror inte att det helt går att avvärja hoten utan att stora förändringar sker i samhället. Ett samhälle som är uppbyggt på slöseri med människor och naturtillgångar som skog, frisk luft och rena vatten och där företag kan göra vinster dels på att bryta ner människornas hälsa, dels på att tillverka läkemedel som sedan skall bota uppkomna skador måste vara sjukt. Kemisamhället och de stora företagens makt innebär ständigt att arbetslösheten ställs mot arbetarnas hälsa och dålig lönsamhet och att budgetunderskott ställs mot åtgärder som förbättrar miljön. Olika grupper i samhället som borde samverka påverkas så att de ibland agerar mot sina gemensamma intressen eller blir passiva. Många föräldrar känner i likhet med Veronica Wikholm sig vilsna och rädda inför alla risker för barnen och miljön. Många barn och ungdomar vågar inte längre tro att de skall få ett vuxenliv, på grund av krigshot och miljölarm. Ett samhälle som tillåter att barnen lever i en sådan otrygghet måste förändras. Det paradoxala sambandet mellan företagens ”lönsamhet” och ”produktivitet” å ena sidan och tendensen att bryta ner den miljö på vilken den bygger sin existens å andra sidan, blir allt tydligare. Förhållandet mellan skogsindustriell verksamhet, luftföroreningar och pågående skogsdöd är ett drastiskt exempel på detta samband. I Sverige är det, den starka miljöopinionen till trots, så att en ansvarslös miljöförstörande verksamhet kan vara lönsam för det berörda företaget — även om den till sist utplånar sig själv. Varje konstgjord organisk förening som har stark effekt på någon organism innebär en potentiell risk. Därav det allt hårdare trycket på miljön och hoten mot vår hälsa under de senaste decenniernas kemiska revolution. Det måste alltså bli en strävan att med kraft angripa dessa risker genom att minska sådana ämnen och därav framställda produkter såväl i antal som volymmässigt. De allvarliga miljöproblem som drabbat vårt land kan inte bemästras om inte samhället tar ansvar för en långsiktig planering där samhällsnyttan överväger. I dag saknas samhällsekonomiska beräkningar som visar kostnader för uteblivna satsningar på miljöpolitikens område. Den bristen måste man komma till rätta med i kommande utredningar på miljövårdens område. Den i vpk-motioner framförda åsikten att ekologisk kunskap och miljöengagemang nu måste kombineras med en strävan att förändra samhället till ett välplanerat, resursbevarande samhälle, där omsorgen om människan, djuren och naturen får styra produktionens inriktning och organisation, måste få ett genomslag i lagstiftning och industristruktur. Vpk anser inte att det nu framlagda lagförslaget är uppbyggt på de målsättningar som jag här argumenterat för. Som en konsekvens av detta yrkar vi avslag på förslaget till lag om kemiska produkter. Vpk anser att en ny lag är befogad endast om den innebär förstärkningar i form av klart uttalade syften och befogenheter för samhället och myndigheterna — i detta fall ingrepp för att minska de stora riskerna i kemisamhället. Våra skäl i övrigt finns preciserade i reservation 1 av John Andersson, som jag yrkar bifall till. I övrigt vill jag yrka bifall till vpk-reservationerna 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18 samt 19.

Herr talman! När Rachel Carsons bok Tyst vår nådde vårt land i mitten av 1960-talet var det upptakten till en debatt om kemikalieanvändningen i samhället. Boken skildrade hur fågelsången tystnade i skogarna, hur fågelarter var på utdöende på grund av påverkan från miljögifter. Ungefär samtidigt som boken kom kunde vi se de första spåren av miljögifternas framfart i vår egen natur. Betningen av utsädet med kvicksilver fick svåra följder. Skogsfågeln var i fara. Så fick vi de konkreta larmsignalerna om att också miljön i vårt land var hotad av användningen av vissa kemiska produkter. Ur denna vetskap växte motåtgärderna fram. Vi fick så småningom lagen om hälsooch miljöfarliga varor — det första försöket att ta ett grepp på kemikalieanvändningen i samhället. Sverige var också på detta område ett föregångsland. För första gången myntades begreppet om den omvända bevisbördan. Det innebar att blotta misstanken om ett ämnes farlighet var tillräcklig för att samhället skulle kunna ingripa. Vi känner i dag över fyra miljoner kemiska föreningar. Varje år tillkommer tusentals nya kemikalier. 90 000 kemiska produkter används i vårt land. Var och en av oss kommer i den dagliga tillvaron — på arbetsplatserna, i hemmen, i det fria — i kontakt med kemiska produkter av olika slag. Vi gör det genom hela livet. Vi är den första generation som ständigt lever i kontakt med kemikalier. Men samtidigt som vi kan konstatera allt detta vet vi att endast en mindre del av alla de kemiska ämnen som används är tillräckligt testade för att man skall kunna göra en tillfredsställande bedömning av deras hälsooch miljöeffekter. Därmed blir också användningen av kemikalier ett växande hot mot människor och miljö. Ofta upptäcks skadeverkningarna sedan ämnena använts under lång tid. Tätt, tätt kommer larmen om yrkesoch annan miljöbetingad cancer, om allergier och andra skador, skador på människan som i regel upptäcks långt efter det den drabbade utsatts för ämnets påverkan. Vi ser i dag återspeglingarna av 1950-talets och det tidiga 1960-talets kemikalieanvändning. Sedan dess har användningen av kemikalier ökat kraftigt. Vi har därför all anledning att känna oro inför de problem som kan följa i spåren av den kraftigt ökade kemikalieanvändningen. Men samtidigt som vi kan konstatera detta är det angeläget att understryka att kemins utveckling betytt oändligt mycket och fört med sig stora fördelar som på olika sätt förbättrat vår tillvaro. Därför kommer vi också i fortsättningen att i stor utsträckning använda kemiska ämnen och produkter. Allt detta vet vi. Det var också utgångspunkten för det initiativ socialdemokratin tog för att skapa en ökad trygghet också i kemikalieanvändningens samhälle med lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Det var början till ett skyddsnät för människor och miljö i ett samhälle med hög kemikalieanvändning. Produktkontrollnämnden kom till. Vi började uppbyggnaden av ett särskilt produktregister för att öka kunnandet om de produkter som används. Dit hade vi nått. Så kom regeringsskiftet, och reformverksamheten på det här området liksom på många andra stannade av. I opposition reste socialdemokratin krav på nya åtgärder. Vi krävde att en särskilt kemikommission skulle tillsättas för att se över olika frågor på kemikalieanvändningens område, för att samordna insatserna, och för att ta fram de erforderliga lagarna. Lika enträget som socialdemokratin krävde åtgärder avvisade den borgerliga riksdagsmajoriteten förslagen. Det behövdes inga åtgärder, ansåg man. Därför hände ingenting. En av de första åtgärderna socialdemokratin vidtog sedan man återkommit i regeringsställning var att tillsätta kemikommissionen. Dess uppgift blev just det som krävts i motionerna under oppositionstiden: att anlägga en helhetssyn på användningen av kemiska ämnen och produkter, att samordna de åtgärder på skilda områden som fordrades om man skulle kunna nå en ökad säkerhet och effektivitet i kampen mot de kemiska riskerna, om man skulle kunna samordna och intensifiera forskningsinsatserna och bygga ut kontrollfunktionerna. Kemikommissionen blev klar med sitt arbete inom den tidsram man fått till sitt förfogande. Regeringen kunde på grundval av kommissionens förslag och de inkomna remissyttrandena presentera sin proposition. Det är den som vi behandlar i dag. Det är — vill jag påstå — en av de viktigaste miljöpropositioner vi haft att behandla i riksdagen. Där slås nu fast att målet för kemikaliekontrollen skall vara att förhindra skador på människor och miljö. Skadliga ämnen och produkter skall så långt möjligt ersättas med mindre skadliga eller helt ofarliga. Där användningen av ämnen som kan innebära risker för hälsa och miljö inte kan undvikas, måste sådana åtgärder vidtas som gör hanteringen säker. För att kemikaliekontrollens mål skall nås är det viktigt att alla kemiska produkter som hanteras är väl utredda med avseende på deras effekter på hälsa och miljö. Lika angeläget är det att de som hanterar kemiska produkter är tillräckligt informerade om skaderisker och förebyggande åtgärder, så att produkterna kan hanteras på ett säkert sätt. Det grundläggande är att ansvaret för att kemikaliekontrollens mål kan uppnås ligger hos de företag som tillverkar, importerar eller använder kemiska produkter. Myndigheternas huvuduppgift inom kemikaliekontrollen skall vara att se till att företagen gör det som krävs för att undanröja och förebygga hälsooch miljörisker. Därför måste höga krav ställas på tillverkare och importörer. Detta är de allmänna utgångspunkterna. Utifrån dessa formas åtgärdspaketet. Vi måste veta mer om de ämnen vi använder. Därför införs ett system med förhandskontroll. Ämnena skall testas, innan de får börja användas. Så vill vi så långt möjligt förebygga att sådana ämnen som kan ge upphov till skador kommer till användning. Förhandskontrollen är en grundläggande del av en effektiv kontroll av kemiska ämnen. Vidare måste vi skapa ett register för kemiska produkter. Vi har börjat uppbyggnaden av ett sådant. Det måste fullföljas. Om vi skall kunna få en tillfredsställande bild av de kemiska produkter som används i samhället, måste vi veta var de finns, hur de är sammansatta och vilka problem de kan vålla. Därför är produktregistret ett måste. Vidare: Märkningsföreskrifterna måste förbättras. Den som använder kemiska produkter i arbetslivet måste veta vad han använder och hur han på bästa sätt kan skydda sig mot de problem som kan vara förknippade med produkten. Lagen om hälsooch miljöfarliga varor ersätts med en ny lag om kemiska produkter. Den nya lagen är tillämplig på hanteringen och importen av alla kemiska produkter. Det är ett viktigt steg i våra strävanden att få ett bättre grepp om det som händer i kemisamhället. För att sätta kraft bakom lagen föreslås att en ny myndighet, kallad kemikalieinspektionen, inrättas. Den skall ersätta produktkontrollnämnden. Men den ges också andra uppgifter inom ett mera vidsträckt område. Det är ett gammalt krav att myndighetsutövningen på kemiområdet skall skärpas och effektiviseras. Med den nya myndigheten, och med de ökade resurser den får till sitt förfogande, skapas förutsättningarna för detta. Herr talman! Detta är i stor korthet innehållet i propositionen. Det är ett avgörande steg i strävan att bygga ut skyddsnätet för människor och miljö i ett samhälle, där vi använder alltmer av kemikalier, som nu tas med denna proposition. Situationen i dag är inte bra, men med det förslag regeringen presenterat och som jordbruksutskottets majoritet ställer sig bakom, flyttar vi fram positionerna och tar avgörande steg mot att skapa ett sådant läge att vi med fog kan hävda att vi ger trygghet för människor och miljö också i ett samhälle, där det används kemikalier. Det är ett övergripande mål för socialdemokratins miljöpolitik att undanröja varje hot mot människans livsmiljö. Det gäller också på detta område. Vi kan nu konstatera att moderaterna och centern yrkar avslag på den nya lagstiftning som vi förordar på miljöns område. Vi kan konstatera att moderaterna säger nej till tillkomsten av den nya myndigheten. Men egentligen är detta inte någonting förvånande. För både centern och moderaterna gäller att när miljöintressena kolliderar med dessa partier närstående intressen får miljön vika. Så har det varit många gånger. Det har vi tidigare fått många exempel på. Så är det också nu. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande med anledning av regeringens proposition 1984/85:30 och avslag på de reservationer som fogats till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag vill inte göra någon invändning mot Ulf Lönnqvists påstående att han kunde förutse hur moderaterna skulle ställa sig. Det är ett alldeles riktigt konstaterande att vi har en handlingslinje i dessa frågor — jag har redovisat den tidigare och skall icke upprepa detta nu. Men jag vänder mig bestämt mot det mycket insinuanta sättet att uttrycka det hela, dvs. att vårt motiv skulle vara att tillgodose ”dessa partier närstående intressen”. Ulf Lönnqvist! Är detta någonting väsentligt som det känns behov av att utveckla, så gör gärna det här i kammaren, i stället för att slänga så slarviga yttranden omkring sig. Miljödebatten kräver faktiskt litet mer än vad vi nyss fick bevittnat. Är det något fel på vårt ställningstagande, så kritisera det i sak, men insinuera icke!

Herr talman! Ulf Lönnqvist sade att när Rachel Carsons bok Tyst vår kom ut vaknade denna debatt. Det är naturligtvis riktigt. Vi fick en hel del bakslag när det gäller vår användning av kemikalier, både här i Sverige och kanske ännu mer på andra håll i världen. Jag nämnde i mitt anförande att detta är problem som denna lagstiftning liksom annan lagstiftning och över huvud taget vårt agerande avser att motverka, så att vi inte får uppleva detta igen. Tyvärr tror jag inte att denna lagstiftning kommer att förhindra detta. Ulf Lönnqvist sade också att när Tyst vår kom ut började Sverige göra vissa saker och att vi var ett föregångsland. Ja, Sverige var ett föregångsland. Jag tycker att Sverige borde vara ett föregångsland också nu, men av allt att döma blir vi inte det med denna lagstiftning, eftersom den kommer att föranleda tveksamhet vid agerandet. Ulf Lönnqvist sade sin vana trogen att under den tid vi hade andra regeringar än socialdemokratiska hände ingenting. Ulf Lönnqvist sade också att socialdemokraterna motionerade men fick sina motionsyrkanden avslagna. Nu hände emellertid en hel del under denna tid. Socialdemokraternas motionsyrkanden gick ju ut på en kemikommission, och en sådan kom till. Kemikommissionen har nu avgivit sitt betänkande, och vi har fått ett förslag med anledning av detta. Jag kan inte förstå annat än att de socialdemokratiska motionärerna måste känna sig grymt besvikna, för resultatet blev ju inte så bra som man hade anledning att vänta efter alla de krav som ställdes. Men jag kan hålla med Ulf Lönnqvist om att detta är en viktig proposition, eftersom den behandlar ett mycket viktigt område — ett livsviktigt område, skulle jag vilja säga. Det är också mot den bakgrunden som vi kritiserar innehållet i propositionen, eftersom det inte tillgodoser de krav som vi har anledning att ställa i denna viktiga fråga. Ulf Lönnqvist sade att det måste läggas ett ökat ansvar på de företag som importerar. Det håller jag fullständigt med om. Det gäller även de företag i Sverige som tillverkar och använder dessa produkter. Men man måste också kunna ställa krav på den lagstiftning som reglerar detta område. Man måste också kunna ställa krav på de myndigheter som skall hantera dessa frågor. Det måste alltså ställas höga krav rakt över. Det tycker jag att det verkar som om Ulf Lönnqvist har glömt.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung uppmanade mig att ta upp de konkreta punkterna och att inte insinuera. Men, Arne Andersson, vad är skälet till att moderaterna ofta går emot när vi tar avgörande steg för att skapa bättre förhållanden på miljöns område och dessa avgörande steg kommer på kollisionskurs med näringslivets intressen? Jag tycker att det finns anledning att ställa sig frågan om det inte är så att moderaterna låter andra intressen än omsorgen om miljön ta över. Det var det jag gjorde ett påpekande om. Till Lennart Brunander vill jag säga att det är litet tröttsamt att höra honom säga att Sverige var ett föregångsland men inte längre är det. Sverige är fortfarande ett föregångsland, sedan vi nu ånyo fått fart på reformverksamheten på miljöns område. Det är naturligtvis något parodiskt när Lennart Brunander säger att situationen inte blir bättre med denna lag. Men, Lennart Brunander, det måste vara ännu sämre med centerpartiets avstyrkande av att man över huvud taget skall göra någonting på det här området. Kemikommissionens arbete har varit epokgörande i långa stycken. Det är den första ordentliga genomgången och kartläggningen på kemins område, och det är ett utomordentligt värdefullt arbete som sekretariatet och de experter man haft till sitt förfogande har genomfört. Vi har med detta fått möjligheten att förbättra och förfina samhällets instrument för att ta itu med frågorna på detta mycket besvärliga område. Det kommer till uttryck i lagstiftningen, det kommer till uttryck i den förstärkta organisation och myndighetsutövning som skall sätta kraft bakom lagen. På skilda områden är det alltså ett avgörande steg som tas för att skapa det som jag tidigare betecknat som ett förfinat skyddsnät för människor och miljö i ett samhälle där vi också framöver kommer att använda olika kemikalier.
Herr talman! Ulf Lönnqvist säger att vi har invänt när regeringen kommer med förslag om avgörande steg på miljöns område. Vi anser inte att det har tagits några avgörande steg framåt på miljöns område. Vad ni har föreslagit är en ny lag och en ny myndighet. Detta är icke liktydigt med att ni har kommit till en bättre tingens ordning. Vi har helt enkelt länge haft den uppfattningen att vi mycket väl kan jobba med den lag om hälsooch miljöfarliga varor som vi har och att den kan vara ett bra instrument för att rätta till de saker och ting som nu inte fungerar. Detta har ingenting att göra med att det eventuellt finns företagsverksamhet i Sverige som i varje fall under en övergångstid kan ha problem med de nya lagar och förordningar som kommer. Vad jag är säker på är emellertid att den nya myndigheten blir ett nytt inslag i det byråkratiska krångel som vi mera allmänt kritiserar. För den skull har vi ansett att den verksamhet som har funnits på Karolinska institutet och hos produktkontrollnämnden hade kunnat fortsätta — och det sannolikt också utan de 15 nya tjänster som måste komma till. Regeringens förslag är att öka byråkrati och krångel, och det är icke liktydigt med ett bättre skydd för människor och miljö. Det är skillnaden oss emellan.
Herr talman! Ulf Lönnqvist sade att kemikommissionen har utfört ett utomordentligt arbete, och det skall jag inte på något sätt ifrågasätta. I varje fall har arbetet varit omfångsrikt, och kommissionen har naturligtvis också gjort ett viktigt och bra jobb. Det är så mycket mera anmärkningsvärt att resultatet av det inte blir bättre. Sedan säger Ulf Lönnqvist att vi ju yrkar avslag på det här lagförslaget, och därför måste vårt sätt att lösa problemet vara bra mycket sämre. Vi yrkar avslag på lagförslaget, men vi begär ett nytt, bättre förslag. Det finns en lag om hälsooch miljöfarliga varor som fungerar. Den lag som man nu har konstruerat kommer enligt många bedömare inte att fungera ett dugg bättre. Det finns tolkningsproblem som kommer att leda till att den får en bristfällig funktion, och det är detta vi vänder oss emot. Därför vill vi ha ett nytt förslag. Vi har inte yrkat avslag därför att vi inte vill ha någonting, utan därför att vi vill ha någonting som är bättre.
Herr talman! Lennart Brunander och även Arne Andersson i Ljung har menat att den nuvarande lagen om hälsooch miljöfarliga varor fungerar bra och att det därför inte behövs någon ny lagstiftning. Men hade den fungerat bra, så hade naturligtvis inte kemikommissionen vid sin noggranna genomgång av situationen och av lagens tillämplighet och användningsområde lagt fram förslag om en ny lag. Skälet är, vilket ofta är förhållandet på miljöns område, att lagar, som är alldeles förträffliga den dag de beslutas och börjar användas, så småningom visar sig ha överlevt sig själva och behöver förnyas. Om inte lagstiftningen är framåtsyftande och i nivå med den aktuella situationen blir lagen i stället en black om foten och icke ett instrument som skall kunna användas för att samhället skall kunna flytta fram sina positioner på miljöområdet. Det är skälet till att förslag om en ny lag läggs fram. Arne Andersson i Ljung säger att det är byråkratiskt krångel. Jag vet, Arne Andersson, att det synsättet inryms i den moderata ideologin. Där är det ett ingrepp i företagens frihet när man stiftar lagar och tillsätter myndigheter. Där är det ett frihetsbegrepp att ta bort detta, låta marknadskrafterna fritt fungera och påverka och styra utvecklingen. Vi anser från socialdemokratins sida att miljön och människors hälsa är alltför viktiga för att de skall överlämnas åt fria marknadskrafters spel och åt det fria vinstintressets spel. Här krävs regleringar och myndighetsingripanden. Det är också orsaken till förslagen på detta område.

Herr talman! För oss socialdemokrater är det självklart att det på jordbruket måste ställas samma stränga miljökrav som gäller för industrin. Från de borgerliga partiernas sida har detta inte varit lika självklart. Det finns det många exempel på när denna kammare haft att fatta beslut om åtgärder för att minska eller eliminera miljöproblem inom jordbruket. I det betänkande som vi nu behandlar finns det dock inslag av en ökad medvetenhet från borgerligt håll om att kemikalieanvändningen i jordbruket inte längre kan negligeras, vilket är positivt. Jordbrukets miljöproblem har kommit att alltmera uppmärksammas, och några konkreta förslag som direkt berör jordbruket återfinns också i utskottets betänkande om en bättre kemikaliekontroll. Alla bekämpningsmedel skall regelbundet omprövas enligt stränga krav från hälsooch miljövårdssynpunkt. Bekämpningsmedel får i dag inte användas utan att vara registrerade hos produktkontrollnämnden, men registreringen föreslås nu tidsbegränsas till högst fem år. Vid registreringen skall också behovet av den avsedda bekämpningen prövas. Det finns för närvarande inga hinder att importera oregistrerade medel. Nu föreslås förbud mot import av oregistrerade medel. Vid sidan av hotet om en fortgående försurning av mark och vatten är effekterna av bruket av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket för människors hälsa och miljö något som oroar allt fler människor i vårt land, och kanske då speciellt i de befolkningsrika jordbrukslänen, t.ex. i mitt hemlän Skaraborg. Inte minst de människor som bor i dessa län välkomnar naturligtvis regeringens förslag att med vissa undantag förbjuda flygbesprutningen på åkermark. Jag har under årens lopp fått åtskilliga samtal från personer som — säkert helt oavsiktligt — bildligt talat har blivit ”duschade” med bekämpningsmedel som kommit på avdrift vid spridning från luften. Erfarenheterna har visat att det trots skyddszoner inte alltid går att undvika de olägenheter som flygspridning av bekämpningsmedel över jordbruksmark kan medföra. Det är svårt att undvika att medlet sprids även utanför åkrarna. Det är bakgrunden till att ett förbud mot flygbesprutning nu införs. Även om riskerna för avdrift är betydligt mindre med markbaserad sprututrustning, finns de. Risken kan reduceras med lägre ramphöjd, minskat arbetstryck i sprutan och munstyckets utformning. Utrustningen spelar alltså en viktig roll. Det är anledningen till att ett system med provning och godkännande av sprututrustning föreslås bli infört. En minskad avdrift är naturligtvis också en angelägenhet ur arbetsmiljösynpunkt. Ett lagstadgat förbud om spridning av bekämpningsmedel finns redan när det gäller lövslybekämpning på skogsmark. Denna lag vill moderaterna enligt sin reservation nr 17 upphäva. Arne Andersson i Ljung har tidigare redovisat bakgrunden. Jag tycker nog att det är för tidigt att dra några slutsatser av den lagen. I grunden är det väl, som Ulf Lönnqvist i sitt senaste inlägg påpekade, så att vi har litet olika synsätt. Vi socialdemokrater tycker att det här är en fråga där folkviljan bör få komma till uttryck. Folk bör ha ett inflytande över de här frågorna. Vi har svårt att förstå varför folkviljan skulle komma till sämre uttryck om kommunerna får ansvaret att hantera dem. Jag yrkar alltså avslag på den moderata reservationen. De larm som nu når oss om yrkesoch miljösjukdomar — cancer, allergier eller andra skador och sjukdomar — är återspeglingar av 1950 och 1960-talens kemikalieanvändning. Sedan dess har kemikalieanvändningen ökat mycket kraftigt. Det gäller inte minst inom jordbruket. Omkring hälften av landets åkerareal besprutas med ogräsmedel varje år. Ju längre söderut, ju mer sprutas det. Under mitten av 1970-talet introducerades i södra Sverige en ny variant av kemisk bekämpning av främst skadedjur och växtsjukdomar, den s.k. programmerade odlingen. För att skydda sig mot skördebortfall genom växtskadegörare började man spruta i förebyggande syfte, dvs. man sprutar efter schema för säkerhets skull, om det skulle komma angrepp. Växtskadegörarna blir resistenta, så preparaten måste ständigt bli starkare. Den programmerade odlingen har, med viss rätt, ibland beskrivits som det verkliga steget in i ett oåterkalleligt kemikalieberoende jordbruk. Det blir svårt att ta sig ur det. Herr talman! En sådan utveckling skulle gå på tvärs mot den målsättning om en minskad användning av kemiska bekämpningsmedel som den socialdemokratiska partikongressen har lagt fast på det här området. Kemikalierna kom måhända väl till pass när jordbrukets rationalisering inleddes på 1950 och 1960-talen. Och det finns kanske, för undvikande av missförstånd, anledning att säga att den enskilde jordbrukaren inte kan beskyllas för att vara ansvarig för utvecklingen. I dag har vi alla lärt att kemikalierna kanske gett oss långt större problem än de löste. Därför gäller det att bryta utvecklingen. En förutsättning för detta är mera kunskap, men också att vi utnyttjar den kunskap och yrkeskunnighet som redan finns i den svenska jordbrukarkåren. I det sammanhanget har utskottet hänvisat till ett tidigare betänkande, som behandlade det forskningspolitiska program som riksdagen på regeringens förslag antog förra året och som inrymmer ett särskilt projekt om 1990-talets jordbruk. En av utgångspunkterna i det projektet är att formerna för jordbruksproduktionen ses över med inriktning på en minskad användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Den första rapporten väntas inom de närmaste veckorna. Detta äger än mer sin aktualitet eftersom debatten om jordbruksproduktionen äntligen börjar breddas till att inte bara handla om kvantitet och pris utan också om kvalitet och i vilken miljö livsmedlen produceras. Med den utgångspunkten är all övergång till alternativ odling ett steg i rätt riktning och väl värd att uppmuntras. Så några ord om finansieringsfrågorna. I reservation nr 15 pläderar centerpartiet för sin lösning, medan folkpartiet i sin reservation nr 16 vill ha en utvärdering av samtliga miljöavgifter. Utskottet anser liksom jordbruksministern att kemikalieinspektionens verksamhet skall finansieras genom avgifter och i princip vara självfinansierad. En allmän produktavgift tas ut årligen för varje produkt som är anmäld till produktregistret. Genom att avgiften differentieras i förhållande till antalet produkter torde den inte bli oskäligt betungande för de berörda företagen. Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och tillstyrker utskottets förslag i dess helhet.
Herr talman! Beträffande den moderata kritiken av lagen om lövslybekämpning från luften sade Jan Fransson att det är litet väl tidigt att ha några synpunkter på detta än. Då är Jan Fransson verkligen försiktig i överkant. Det förhållandet att det för ett år sedan blev så, att endast ett fåtal av landets kommuner över huvud taget tillät kemisk lövslybekämpning visar entydigt att lagen används på ett annat sätt än vad både ni och vi egentligen hade förutsatt. Vi hade förutsatt att alla metoder skulle kunna komma till användning — också att det för stora markområden, framför allt i våra stora skogsbygder med mycket avsides belägna områden, mycket väl skulle kunna användas kemisk lövslybekämpning, en metod som är 2 000 å 3 000 kr. billigare per hektar än manuell bekämpning. I värsta fall utförs ingen lövslybekämpning alls — och det är egentligen det som sker nu. För övrigt: I år har ingen enda kommun omprövat sina i fjol fattade beslut. Med andra ord: Det råder i praktiken ett totalförbud. Det vill jag sätta i samband med den mycket restriktiva inställning som nu kommer till uttryck också inom jordbruket. Mycket ologiskt förutsätter man att det ändå skall finnas flygplan till förfogande — både för jordoch skogsbruket — i särskilt besvärliga situationer. Var kommer de ifrån? Den frågan har jag ställt, och den kanske Jan Fransson kan återkomma till. Var står den flygplansflottan? Och var finns de utbildade piloter som gör sådana ingripanden, om det verkligen uppstår akuta situationer? Ni omintetgör den möjligheten, för både jordoch skogsbruket. Däri ligger grunden till den kritik som vi har framfört.
Herr talman! Arne Fransson avslutade med att säga att vi måste få en situation där vi ställer samma krav på jordbruket som på industrin när det gäller kemikalier. Han beskyllde också övriga partier här i kammaren för att inte ställa upp på det utan vilja ha enklare regler för jordbruket än för industrin. Det var ett slag under bältet, som jag ser det. Det finns inte några annorlunda regler för jordbruket beträffande kemikalier än för industrin eller samhället i övrigt. Man skulle t.o.m. kunna säga att den stora kemikalieanvändningen, där vi har fått se de stora problemen — om vi nu bortser från kvicksilvret, som Ulf Lönnqvist var inne på — har gällt andra delar av näringslivet än jordbruket. Nu är inte vi ifrån centerpartiet — och inte heller någon från jordbruket, vad jag vet — negativ till att vara restriktiv när det gäller kemikalieanvändning i jordbruket. Det finns all anledning att vara restriktiv, att ta upp diskussioner om hur man kan minska kemikalieanvändningen. Men vi måste också vara beredda att ta konsekvenserna av detta. Vi kan se på det jordbruksavtal som har diskuterats, där förhandlingarna har strandat. Här kräver man från samhällets sida att jordbruket skall rationaliseras ytterligare. Vad innebär en sådan rationalisering? Vi har ett mycket rationellt jordbruk i dag, och de enda möjligheter som man har är att använda ännu mer kemiska preparat. Det är alltså vad man kräver. Men å andra sidan står man här och pratar om att minska kemikalieanvändningen. Det resonemanget går inte ihop, och det är där problemet ligger. Jag tror att både det svenska jordbruket och vi alla är mycket intresserade av att få möjligheter att nyttja mindre mängder kemiska preparat i jordbruket. Men då måste vi också ta konsekvenserna, så att jordbrukaren kan få en ordentlig inkomst, och vi måste också vara beredda att acceptera den kvalitet på produkterna som vi då får. Detta måste gå hand i hand.
Herr talman! De borgerliga partierna vill på miljöområdet behandla jordbruket annorlunda än industrin, säger Jan Fransson. För folkpartiets del stämmer det inte. Jag skall bara ta två exempel. Hur var det, Jan Fransson, med ändringen av miljöskyddslagen, när vi diskuterade Ringsjöproblemen? Folkpartiet ställde sig då bakom dr srslag som innebar att vissa områden kunde förklaras som katastrofområden. Jag kan ta ytterligare ett exempel: handelsgödselavgifterna. Folkpartiet ställde sig bakom också dem. Vad vi har begärt är en redovisning av hur de medel som inflyter genom dessa avgifter skall användas för insatser på miljöområdet. En sådan redovisning har vi ännu inte fått från regeringen.
Herr talman! Har vi, Arne Andersson i Ljung, genom lagstiftning överlåtit åt kommunerna att besluta om spridningen av bekämpningsmedel i skogsbruket, gäller det också att vi visar förtroende för deras sätt att handskas med detta. Från socialdemokraternas sida finns det inga som helst planer på att ta ifrån kommunerna rätten att handlägga dessa frågor. Med anledning av påståendet att jordbruket måste underställas samma stränga miljökrav som industrin säger Lennart Brunander att det inte går att jämföra industrin och jordbruket. Men vad har alternativet varit, Lennart Brunander, när vi har kommit med förslag till åtgärder för att tackla miljöproblemen inom jordbruket? Jo, ni har sagt: Inom jordbruket kan vi klara alla miljöproblem genom information och rådgivning.

Det hade inte gått. Även för att tackla miljöproblemen på jordbrukets område kommer det, som tidigare påpekats i debatten, att vara nödvändigt att samhället skaffar sig den kontroll som vi kan få genom att i denna kammare stifta lagar. Till Lars Ernestam vill jag säga att folkpartiet och socialdemokraterna i de exempel som här har nämnts har stått på samma sida när det har gällt att tackla miljöproblemen inom jordbruket.
Herr talman! I sin replik gör Jan Fransson nästan gällande att moderata samlingspartiet skulle ha varit delaktigt i det beslut som gav den lag som vi fick i fjol. Vi har icke deltagit i detta beslut. Vi hade en helt annan uppfattning än majoriteten om hur lagen skulle fungera. Redan innan beslutet togs hade vi klart för oss att det icke var ett lämpligt lagförslag och att det skulle kunna ge en för skogen dålig politik. Det har nu visat sig att vi hade rätt på denna punkt. Det är mot bakgrund av den i och för sig korta erfarenhet som vi i dag har som vi kan upprepa den kritik som vi redan innan beslutet togs riktade mot regeringens förslag. Det har blivit sådana praktiska konsekvenser att beslutet är att likna vid ett totalförbud. Detta är skadligt för skogsbruket. Nu är vi på väg att få detsamma inom jordbruket. Ni socialdemokrater lyssnar eller lär inte. Ni är lyckliga över era beslut. Det spelar emellertid ingen roll om besluten har lagts på kommunerna eller om vi fattar dem här i riksdagen. Dåliga beslut är likväl dåliga beslut, och dem skall vi ändra på. Vi skall se till att saker och ting fungerar på ett vettigt sätt — inte sitta här och vara lyckliga över att vi trots allt styr landet. Styr vi landet på ett dåligt sätt, är det dålig politik, Jan Fransson.
Herr talman! Jan Fransson gjorde gällande att jag här skulle ha sagt att man inte kan jämföra jordbruk och industri. Vad jag sade var att vi i dag, när det gäller användningen av kemikalier, har samma regler för jordbruk och industri. Det var i alla fall vad jag menade. Den stora mängden kemikalier används inte i jordbruket, utan i övriga delen av näringslivet — och samhället. Därigenom skapas förfärligt många problem. Också jordbruket får försöka klara av de problem, i form av kemikalieutsläpp och annat, som industrin i övrigt orsakar. Sedan skall man också ställa sig frågan: Vad beror kemikalieanvändningen i jordbruket på? Hade inte socialdemokratin drivit den jordbrukspolitik man gjorde under 1960-talet hade vi förmodligen inte befunnit oss där vi nu befinner oss. Socialdemokraterna favoriserade, nästan ställde ultimatum på, stordrift och specialisering. Dessa två saker leder otvetydigt till en ökad användning av kemiska produkter och handelsgödsel. Detta är socialdemokraterna ansvariga för. Nu vill man springa ifrån detta ansvar och sätta jordbrukarna i en besvärlig situation genom att säga att de inte skall använda kemikalier längre utan klara jordbruket ändå. Vi kan kanske klara detta till en viss del. Jag tror nämligen att jordbruket vill hjälpa till i den mån det kan. Men då måste man också ta konsekvenserna för detta tyckande och inte bara påstå att det går, utan man måste se till att jordbrukarna har möjlighet att få tillräckliga inkomster när detta införs. De är hårt klämda redan nu.

Herr talman! Många har haft stora förväntningar på resultatet av kemikommissionens tvååriga arbete. Resultatet behandlar vi i dag, och jag måste konstatera att bristerna är så stora att det är mycket tveksamt om det beslut som majoriteten kommer att fatta i dag innebär något framsteg i kampen för en bättre kemipolitik. Påtagligast är bristerna när det gäller produktkontrollen. Denna kemikalieproposition innehåller samma undfallenhet för de huvudsakligen utländska intressen som styr kemikalieproduktionen som den proposition om bilavgaser som vi behandlade i denna kammare för ett par veckor sedan. Det är miljön som återigen får stryka på foten. Herr talman! Jag begärde inte ordet i första hand för att kommentera propositionens allmänna brister utan för att kommentera den motion som Börje Hörnlund och Karin Israelsson väckt med anledning av denna proposition. I motionen ställs kravet att Umeå universitet skall erhålla resurser för etablerandet av ett miljöforskningscentrum. Detta förslag har inte vunnit utskottets gillande, vilket jag beklagar. Inom flera av de för miljöforskningens centrala ämnesområdena — kemi, biokemi, ekologi, miljö och yrkesmedicin — har universitetet mycket hög vetenskaplig kompetens. Speciellt betydelsefull i detta sammanhang är den systematiska forskning som bedrivs kring dioxiner. Umeå universitet har utmärkta förutsättningar att driva forskning inom miljöområdet. Dock saknas den viktiga toxikologiska kompetensen. Den måste byggas upp. Därmed skapas förutsättningar för det miljöforskningscentrum som enligt vår mening måste komma till stånd vid Umeå universitet. Det är viktigt att samhället bidrar till att bygga upp denna typ av kompetens vid sidan av kemikalieföretagen. Annars riskerar dessa att fullständigt dominera och styra forskningsarbetet. Utskottets avstyrkande av motion 3062 motiveras med att uppbyggandet av kunskapsoch forskningskompetens av det slag som tas upp i motionen måste ske genom högskolans och forskningsrådens medverkan. Jag har förståelse för den inställningen från utskottets sida, och vi kommer därför att följa upp motionen på annat sätt. Vi återkommer alltså beträffande den här frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerns reservation i anslutning till denna proposition.

Herr talman! Ett enigt utskott står bakom betänkande 36. Utskottet är alltså överens med regeringen om anslaget till kriminalvården. Samtidigt vill utskottet starkt understryka vikten av att de möjligheter till differentiering av intagna som följer av den förbättrade beläggningssituationen tas till vara. I motion 2393 berörs samhällets skyldighet och vilja att skydda intagna från övergrepp av andra intagna, inte minst mot bakgrund av de problem som aktualiserats genom narkotikahanteringen på anstalterna. I betänkandet framhålls att möjligheterna till differentiering i hög grad är beroende av beläggningen inom kriminalvården. I det sammanhanget pekas på att beläggningssituationen har förbättrats — sedan de nya reglerna om villkorlig frigivning infördes den 1 juli 1983 har medelbeläggningen vid kriminalvårdsanstalterna minskat med ca 350 intagna. Med anledning av denna upplysning har vi moderater ansett det motiverat att till betänkandet foga ett särskilt yttrande. Vi är helt på det klara med att dens.k. reformen om obligatorisk frigivning efter halva strafftiden och de nu gällande reglerna för dem som dömts till fängelse på upp till två år har medverkat till en bättre beläggningssituation vid anstalterna. Vi vill emellertid särskilt understryka att vi motsatte oss de nya reglerna om villkorlig frigivning. Det är för övrigt en reaktion som vi tror oss dela med större delen av svenska folket.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

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 36 besvaras vpk-motionen nr 417 om ökat anslag till kriminalvården m.m.

Till båda dessa motionsyrkanden har utskottet en förhållandevis välvillig skrivning, men riksdagen föreslås ändå avslå båda yrkandena. Eftersom vpk inte är företrätt i justitieutskottet har motionsyrkandena inte kunnat följas upp med reservationer till utskottsbetänkandet.

Det är också det intryck jag fått vid kontakt med interner inom den slutna fångvården. Vad sedan gäller vårt andra yrkande, om ökat anslag till frivården, har utskottet en mycket välvillig skrivning, som helt och hållet bäddar för bifall till vårt yrkande. Utskottet betonar angelägenheten av att arvodena till lekmannaövervakarna höjs och påpekar att de varit oförändrade sedan år 1976. Men vid avvägningen av angelägenhetsgraden hamnar utskottet ändå på ståndpunkten att statsfinansiella skäl måste få väga över och avstyrker motionskravet. I fråga om den bedömningen är jag givetvis av annan mening. Herr talman! Med det nu anförda yrkar jag bifall till yrkandena 1 och 2 i motion 1984/85:417.

Herr talman! I likhet med Sven Munke ber jag att få yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 36. Jag vill också understryka det faktum att det är ett fullständigt enigt utskott som står bakom betänkandet. Att moderaterna avgett ett särskilt yttrande kan noteras. Jag tror att vi längre fram får en kanske något mera utförlig debatt om den villkorliga frigivningen. Jag vill emellertid understryka att det inte är enbart den obligatoriska villkorliga frigivningen på halvtid för dem som fått påföljder under två år som är anledning till att beläggningen på anstalterna har minskat. Det är faktiskt så, att vi när det gäller kriminalpolitiken inte bara ser till principerna för kriminalvården. Vi försöker också, så långt det är möjligt, undvika fängelsestraff. I en alldeles färsk klientundersökning, företagen av kriminalvårdsstyrelsen, visas att antalet fängelsedomar från år 1982 till år 1984 har minskat med 682. Det är en minskning som främst hänför sig till straff på mellan en och sex månader. Det är med andra ord också synen på brottsligheten och medlen för att motverka denna som delvis har förändrats. Jag vill med detta också konstatera att jag delvis har gått in på de resonemang som Per Israelsson förde när han pläderade för motion 414. När man studerar denna motion ser man att det finns inte mindre än 8 punkter som vpk anser innehålla det viktigaste när det gäller förbättring av kriminalvårdsprinciperna. När man går igenom dessa 8 punkter finner man att det är väldigt mycket som har förändrats sedan kriminalvårdsreformen antogs 1974. Vi har bl.a. fått ett större antal fritidsassistenter. Vi kommer så småningom att få se hur det tas ställning i departementet när det gäller ett system med arbetsanpassade löner. Vi har genom minskningen av antalet intagna på våra anstalter äntligen kunnat genomföra den differentiering som tidigare var nästan omöjlig att göra, då cellerna inte räckte till och då man ofta fick ta till både korridorer och badrum för att hysa alla intagna. Det har skett en förändring, och den skall vi tacksamt notera. Kriminalvårdsstyrelsen, liksom riksdagen, har verkligen ambitioner att leva upp till de principer vi antog 1974 och följa upp dessa. Därför har vi i utskottet inte funnit att det finns någon som helst anledning att ställa oss bakom förslaget om en uppföljning av ambitionerna när det gäller vårdprincipernas genomslag i den reella verkligheten. Ett av de andra och kanske det viktigaste kravet i motion 417 är begäran om 15 miljoner ytterligare till frivården. Vi har tyckt att de tankegångar som finns i motionen är ytterst rimliga. Men vi har också konstaterat att antalet klienter per tjänsteman nu har minskat inom frivården. De har 30 klienter per tjänsteman i dag, mot 39 tidigare. Vi har konstaterat att man från statsmaktens sida har uppmärksammat vilken vikt som måste läggas vid frivården, när man i många fall nu går ifrån att döma direkt till fängelsepåföljder. Därför har inte kriminalvårdsstyrelsens äskanden om ett huvudförslag med besparingar följts. Med hänsyn till klientutvecklingen har man räknat ned anslaget med ett belopp av 1 milj.kr. Vi hoppas givetvis att det i framtiden skall finnas möjligheter att öka anslaget till de frivilliga övervakarna. Deras insatser är väldigt viktiga och deras uppdrag blir kanske mer och mer komplicerade ju mer invecklade förhållanden de klienter de skall hålla kontakt med får i vardagslivet. Vi har ungefär 7 000 frivilliga övervakare i dag. Vi vet att 100 kr. är en på tok för låg ersättning. Vi är också väl medvetna om att svårigheterna att få frivilliga övervakare är stora, inte minst när det gäller nyrekryteringen. Men trots detta har vi sagt oss att med hänsyn till det statsfinansiella läget kan vi inte i dag ställa oss bakom detta krav. Det finns inte heller något utrymme för att anslå ytterligare resurser utöver vad regeringen föreslagit, vare sig för det här ändamålet eller för en del andra spörsmål som kommer upp i motionen. Därför yrkar vi avslag på denna förhöjning av anslagsäskandet. Jag kan väl personligen tillägga att om vi fortsätter att driva detta krav, och det gör vi på olika sätt, kanske det finns möjligheter i framtiden för en förhöjd och mycket väl motiverad ersättning till de frivilliga övervakarna. Jag vill peka på att vi tidigare i år har fattat ett beslut som vi i det längsta misströstade om, nämligen om en höjning, och en väsentlig höjning, av arvodet till nämndemännen. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till hemställan i betänkandet 36.

Herr talman! Några kommentarer till Lisa Mattsons anförande. Hon säger att mycket har förändrats sedan 1974, då riksdagen antog en kriminalvårdsreform, och att de förändringarna har varit till det bättre. Jag är helt överens med henne om att mycket har förändrats. Men vi skall också ha klart för oss att den reella verkligheten för människor, även för människor som är intagna med tvång i kriminalvården, icke förändras genom att vi på papper skriver och trycker vackra ord som ser bra ut att läsa. Det är den reella verkligheten som gäller. I denna reella verklighet har jag tyckt mig kunna se att 1974 års kriminalvårdsreform inte har fått det reella genomslag den borde ha. Lisa Mattson säger också att det finns många rimliga tankegångar i vår motion, och det noterar jag. Jag noterar också att utskottet har gjort sig besväret att göra en ordentlig redovisning i betänkandet av vad vi tar upp i motionen, och det är också bra. Vad gäller anslaget till frivården säger Lisa Mattson att man inte följt det s.k. huvudförslaget med vissa nedskärningar varje år, och att man därför har fått litet mer pengar än vad som annars skulle ha blivit fallet. Därför finns det inte anledning att bifalla vårt förslag till höjt anslag till frivården, som skulle kunna ge uirymme för en mycket rimlig höjning av övervakarnas arvoden.

Även om vårt förslag avslås i dag har vi ändå fått en redovisning på detta område som är värdefull. Jag håller fast vid yrkandet om bifall till motionen.
Herr talman! Jag är väl en av dem i kammaren som har vistats mest på olika anstalter i landet och varit i kontakt med många av de intagna, just därför att jag är med i kriminalvårdsstyrelsen. Jag kan av personlig erfarenhet konstatera att det har hänt väldigt mycket under de tio år som gått sedan vårdreformen genomfördes. Det erkänner också de intagna när man resonerar med dem. Vi har fått en lång rad lagar av ny art, som har följt upp besluten i den nya vårdlagen, och vi har också årligen sammankomster med regionchefer inom kriminalvården för noggrann diskussion om ideologier och principer och om de praktiska möjligheterna att genomföra förändringar. Jag tror att vi i riksdagen kan vara helt lugna över att frågorna följs upp utan att riksdagen kräver en speciell uppföljning och redovisning. När det gäller de frivilliga övervakarna vill jag bara hänvisa till att vi uppskattar deras insatser mycket. Vi kan i dag tyvärr inte se några möjligheter att hitta medel till att höja deras arvoden, men det är vår, och kanske speciellt min förhoppning att vi i en framtid får möjlighet att höja dessa arvoden liksom vi redan i år har höjt nämndemannaarvodena.
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga till vad jag sagt tidigare. Jag Tisdagen den vill bara säga att Lisa Mattson kanske har större erfarenhet av att vara 28 maj 1985 intagen på anstalt än jag. Dock delar Lisa Mattson och jag erfarenheterna på så sätt att dörrarna öppnas när vi skall ta oss ut igen. De som skulle bli Vissa kostnader för föremål för den föreslagna översynen har inte den möjligheten. Däri ligger häktade skillnaden. De som vistas på slutna riksanstalter har när vi har diskuterat med dem i grupp framfört att de inte upplever att 1974 års reform fått det genomslag som den borde ha fått i den reella verkligheten. Jag utgår också ifrån att vi — det är Lisa Mattson och jag tämligen överens om -— så fort det blir ekonomiskt utrymme för det skall höja arvodena till övervakarna. Det är verkligen av nöden att så sker.